Herr talman! Om Lennart Bladh ser litet på utvecklingen när det gäller statsbidraget till kommunerna så skall han finna att bidragen till grundskolor och gymnasieskolor på fyra år har ökat från ungefär 9 miljarder till 15 miljarder. Den kommunala skatteutjämningen — den avser ju kommunernas verksamhet över huvud taget, och dit räknas skolan som en viktig del — har under samma tidsrymd, från 1976 till 1980, ökat från ungefär knappa 3 miljarder till ungefär 7 miljarder. Jag tror att detta är en synpunkt som det är viktigt att vi tar med i den här diskussionen. Det ger en bakgrund till den debatt som nu förs om besparingar på ett par hundra miljoner. Vad sedan beträffar det som Lennart Bladh tog upp om elevernas medverkan i skolan kan jag bara upprepa vad jag har sagt tidigare: Jag håller med om att den pedagogiska delen är den viktigaste. Men accepterar man det, så måste man ju också ge ett utrymme för den praktiska verksamheten. Lennart Bladh säger att man inte gör några besparingar på det området, men visst gör man det. Jag sade i mitt huvudanförande att en elevmedverkan skulle få en kostnadsdämpande effekt, och det är detsamma som besparingar, Lennart Bladh. Om eleverna fick vara med och utforma sin egen miljö, så skulle förstörelsen i skolorna bli betydligt mindre. Det vet vi ju av erfarenhet. Detta måste innebära besparingar, såvitt jag kan begripa. Till det kommer också det positiva som ligger i att eleverna verkligen får delta i den här verksamheten på ett aktivt sätt och att man inte här i riksdagen och på andra håll bara står och pratar om det. Vi har talat tillräckligt om detta, och nu är det fråga om att omsätta det i praktiken. Som jag givit uttryck åt tidigare här i 67 dag hoppas jag att vi fortfarande är överens på den punkten. Ställer man upp på att detta är ett viktigt inslag i undervisningen i skolan, då måste man ge resurser till det. Det finns oanade möjligheter att göra något på det här området utan att man kommer i närheten av verksamheter som i dag sköts av anställd personal. Jag har antytt ett par områden där elevernas insatser skulle kunna tas till vara, och det finns säkert fler.
Herr talman! Det är mycket intressant att höra Claes Elmstedt. Han vill ge sken av att elevmedverkan skulle ge kommunerna inkomster, men detta stämmer inte med verkligheten. Det vet också Claes Elmstedt mycket väl. Det finns inga sådana möjligheter. Tvärtom tror jag att det på vissa områden kan bli dyrare. Jag tror att det är helt riktigt att elever bör få en chans att kombinera sin teoretiska utbildning med praktik. Men att påstå att det ger några pengar tillbaka är helt felaktigt. Kan ni ge något exempel från någon skola och på något område där det här skulle innebära några inkomster? Om man skall kunna tro på ett sådant påstående, måste det också gå att ge något exempel. Sedan sade Claes Elmstedt att det på löpande band har blivit en upptrappning när det gäller pengar till kommunerna. I dag är det fråga om en 2-procentig nedskärning, och den drabbar kommunerna verkligt hårt. Jag tror också, Claes Elmstedt, att om ni undersöker den södra regionen, som ni väl känner till, finner ni att det inte finns någon kommun som inte säger sig ha bekymmer. Skall man ha samma standard och bredd som i dag när det gäller utbildningen betyder det skattehöjning. Jag har talat med skolchefen i min hemkommun. Han säger att det blir 15 öre i skatteökning, om denna standard skall behållas. Beträffande Örebro kommun har jag ett mycket intressant papper. Örebro är en mycket stor kommun med mycket bred utbildning av olika slag. När man har räknat med att bidrag till grundskolan, gymnasieskolan, lokala bidrag och bidrag till vissa maskinutbyten försvinner — det fanns sådana bidrag förut — visar det sig att man under sex månader 1981 förlorar en summa på 6,3 milj.kr. För 1982 skulle summan uppgå till 10,8 milj.kr. Detta skulle för Örebro kommun betyda en skattehöjning på mellan 30 och 40 öre. Detta är alltså siffror som har tagits fram av människor som sitter ute i kommunerna och planerar för verksamheten framöver och som vill bevara samma utbildningsstandard som den de har i dag. Detta är fakta, Claes Elmstedt. Det går inte att komma ifrån att det i dag sker en nedskärning i kommunerna. De kommuner som är fattiga och som kanske också har den politiska inriktningen att beträffande utbildningen cedera kommer att få det bekymmersamt.

Herr talman! Jag upprepar att jag inte har nonchalerat neddragningarna, men jag har försökt att anlägga några synpunkter som kanske skulle kunna ge debatten litet bättre balans. Därför har jag pekat på de förändringar i positiv riktning som skatteutjämning och bidragen till grundskola och gymnasieskola ändå har betytt. Lennart Bladh, ett sista försök från min sida. Att spara pengar kan göras på olika sätt. Men om eleverna hjälper till i skolan, så att saker och ting hanteras mera varsamt, måste detta innebära besparingar. Det behöver inte betyda att man drar ned på anslag av olika slag. Däremot kan man kanske slippa ifrån en rad ökningar, och det är också besparingar. Jag har exemplifierat med förstörelsen i skolan, som många skolansvariga omvittnar är ett stort och dyrbart bekymmer. Detta är ju ett område som man lätt kan börja med att angripa, och det finns säkerligen många fler. Jag hoppas att vi fortfarande är överens på den punkten.
Herr talman! Jag tycker att Claes Elmstedt nu har blivit mycket lugnare. Det är stor skillnad mellan skrivningen och vad som har sagts här i kammaren. Jag tror att ni har helt rätt när ni säger att eleverna när de arbetar praktiskt också lättare kan se vad saker är värda. Men ni skriver att det kommer att ge ekonomiskt utbyte, vilket måste tolkas så, att det finns en chans att få tillbaka pengar i kommunerna. Det är fel. Däremot tror jag att det indirekt kan innebära att man kan bli mera aktsam och spara när det gäller olika saker.

Herr talman! Det lät som om vi var överens, Linnea Hörlén, om det som vi har anfört i vår reservation. Om vi skall kunna spara måste vi se efter om det finns samma typ av utbildning på olika ställen. Där kan vi spara, om vi skall vara ärliga. Och vi har anfört i vår motion och i reservationen att vi tror att man kan göra rejäla besparingar om man visar god vilja och tar gemensamma tag. Det är nämligen fråga om en ambition ute i kommunerna hos dem som är ansvariga för gymnasieskolan, för KOMVUX osv. Var och en försöker göra sin bit så stor som möjligt och utvidga sin verksamhet utan att se på de andra. Vi tror alltså att man bör styra, och vi tror att det finns möjligheter att göra det. Linnea Hörlén! Det kunde kanske vara rätt ärligt att säga från er sida: O.K., här har ni rätt. Faktum är att vi har tänkt på samma sätt. Det verkar nämligen vara så.
Herr talman! Så överens är vi inte, Linnea Hörlén. Vi är överens om översynen på utbildningsområdet — när det gäller de 2 20 som behövs.

Herr talman! I mitt inlägg skall jag begränsa mig till att helt kort beröra reservation 2 i utskottsbetänkandet. Redan när vi fattade beslut om ny läroplan i juni 1979, reserverade sig socialdemokraterna mot införande av hemkunskap på mellanstadiet. Det är naturligtvis följdriktigt att man nu för att spara vill att hemkunskap på lågstadiet skall slopas och att kommuner som så önskar skall kunna befrias från att anordna hemkunskap på mellanstadiet. I januari 1979 väckte vi i centern en partimotion där vi förde fram krav på att hemkunskap skulle införas redan på lågstadiet. Utskottsmajoriteten ställde sig också bakom det kravet i läroplansbetänkandet våren 1979. När man nu hör Lennart Bladh tala om vilka stora kostnader det skulle innebära för kommunerna när de anordnar hemkunskap, blir man litet förvånad. Man får lätt intrycket att Lennart Bladh inte har sett vad som står i läroplanen om ämnet hemkunskap och allt vad det innebär av vardagskunskaper. Vi anser att det är viktigt att barn kontinuerligt ges insikt i vad t.ex. kost, hygien och miljö betyder för hälsa och välbefinnande. Den vardagskunskap som vi alla har behov av måste vara en naturlig del av utbildningen på alla stadier. Redan i förskolan förekommer detta som en del av verksamheten. Den obligatoriska skolan måste fullfölja dessa intentioner. Hemkunskap lämpar sig också mycket bra för samverkan med andra ämnesområden, t.ex. slöjd, bild, samhällsorientering. Här kan eleverna på ett naturligt sätt omsätta praktiskt vad de lärt teoretiskt. Vad innebär då hemkunskap i dagens läge? Vad skall man syssla med? När vi hör Lennart Bladh skulle vi kunna föreställa oss att ämnet innebär att man i varje skola behöver ha ett kök med fullständig teknisk utrustning. Så är det ju inte alls. Det är faktiskt ganska länge sedan hemkunskap kunde översättas till ”bakning och matlagning”. Det är fråga om många andra vardagskunskaper som man behöver ha på olika områden. Det är måltidsvanor och varje människas möjlighet att själv ta sin del av hemarbetet — det må gälla disk, tvätt eller städning. Det är enkla ekonomiska planeringar utifrån vars och ens resurser. Det är ansvar för den personliga hygienen, för kläder och skor. Jag anser det vara mycket viktigt att man på ett tidigt stadium lär sig att vara konsument. För barn och ungdom, som är så utsatta för det kommersiella utbudet på t.ex. modeområdet, är det viktigt att kritiskt granska vad som finns på marknaden. Jag vill citera ett avsnitt ur den nya läroplanen Lgr 80 under rubriken 7 ”En förutsättning för jämställdhet i hemmet såväl som i arbetslivet är att ansvaret för hemarbetet delas mellan kvinnor och män, vuxna och barn. Lika kunskaper om hemarbete ökar förmågan att delta som fullvärdiga medarbetare i hemmet. Eleverna bör skaffa sig kunskaper om vilka arbetsuppgifterna är och i praktiskt arbete utföra dem. Flickor och pojkar skall arbeta tillsammans på lika villkor.” Detta ligger helt i linje med de synpunkter som jämställdhetskommittén ställt sig bakom i sin handlingsplan, som heter Steg på väg. Jag vill även citera ett par rader ur den handlingsplanen: ”Ämnet hemkunskap måste få en mer central roll i undervisningen genom att ingå obligatoriskt från lågstadiet och ända upp på gymnasial nivå. Ämnet bör huvudsakligen vara praktiskt orienterat men även ta upp sexoch samlevnadsfrågor, jämställdhetsfrågor samt förberedande föräldrautbildning.” Till yttermera visso har jämställdhetskommittén i sitt yttrande över förslaget till ny läroplan framhållit att praktisk hemkunskap måste starta redan på lågstadiet och fortsätta genom hela grundskolan. Bakom detta yttrande och bakom uttalandet i handlingsplanen står också de socialdemokratiska ledamöterna i jämställdhetskommittén. Dessa är tillika ledamöter av denna kammare. Skillnaden mellan ord och handling är här uppenbar. Herr talman! Jag yrkar bifall till utbildningsutskottets hemställan på samtliga punkter.
Herr talman! Vi är nog egentligen rätt överens om att det behövs en bred undervisning om de praktiska tingen i hemmets skötsel. Men vi tycker inte att man i samband med den hårda nedskärning som nu sker skall börja med någonting nytt. Är det inte bättre att ge den utbildning vi i dag har ett bättre innehåll, och sedan — när vi får råd med det — införa någonting nytt? Vi har varit med om att bereda det här ärendet, men i den prutningssituation som vi befinner oss i har vi sagt att detta är ett område som får anstå till dess vi får råd. Jag är helt överens med Kerstin Göthberg att det är viktigt att eleverna mycket tidigt får lära sig att klara de praktiska tingen i ett hems skötsel. Jämställdhetsfrågorna skall genomsyra all undervisning och alla ämnen inom skolan från första klassen till den sista. Jämställdhetsfrågorna kan man ta upp i alla sammanhang. Vi är helt överens när det gäller jämställdheten mellan kvinnor och män. Men om detta begränsas till hemkunskapen blir det alltför snävt — det bör komma in på alla områden. Jag känner väl till hemkunskapsämnet, både fackligt och hur det fungerar i skolorna. Men, som sagt, i den sparsituation vi befinner oss i har vi ansett att detta får anstå t. v.
Nr 46 Herr talman! Jag är glad över att Lennart Bladh i likhet med mig tycker att det här är en viktig bit ur jämställdhetssynpunkt. Det är väl inte mer än en vecka sedan vi i den här kammaren diskuterade jämställdheten. Där redovisades de framsteg man gjort på många håll. Man var emellertid ä | sö id i - Besparingar i rörande enig om att man inte lyckats förändra när det gäller ansvaret för hem statsverksamheten, och barn. Det är fortfarande i helt övervägande grad kvinnans uppgift. Man =» m. betonade i den debatten hur viktigt det är att skolan tar sin del av ansvaret när det gäller den här frågan. Det här är ett mycket viktigt område. I dag tar man i förskolan upp de här frågorna som gäller praktisk vardagskunskap, och det vore olyckligt om man därifrån och ända upp till högstadiet skulle få ett vakuum. Vi vet också att det är lätt att motivera barn i de här åldrarna att skaffa sig dessa kunskaper. De tycker helt enkelt att det är roligt att syssla med sådana saker.
Herr talman! Vi kan konstatera att kontakten mellan skola och hem är olika stark på olika stadier. På lågstadiet fungerar kontakten mellan föräldrar och skola väl. Man har då ännu sammanfallande intressen. Jag anser också att detta bör föras in på skolans område, men vi har i dag inte råd att göra det. Men detta kompenseras av att det här finns ett fint samarbete mellan hem och skola. Föräldrarna tar del av barnens arbete i skolan. Vi vet också att detta samarbete efter hand trappas av. Ju äldre eleverna blir, desto svårare blir det att få föräldrarna att komma till skolan för de kontakter som behövs. Jag menar dock att det finns möjligheter att praktiskt tillgodose behovet av hemkunskapsundervisning under fortsatt samarbete. Vi behöver då inte förlora så mycket, trots att vi nu inte har råd att satsa på alla områden.
Herr talman! Vi är naturligtvis ganska överens om hur viktiga dessa frågor är. Skillnaden är bara den att de ledamöter som jobbar med jämställdhet ser litet annorlunda på detta än vad Lennart Bladh tydligen gör. Lennart Bladh säger vidare att det är väldigt mycket lättare att få eleverna motiverade för denna undervisning, något som också jag tog upp i mitt föregående inlägg. Lennart Bladh sade också, om jag förstod honom rätt, att man kunde utveckla det som ingår i vardagskunskapen, i anslutning till andra ämnen på schemat på de stadier som det gäller. Det ligger i och för sig något positivt i detta, men jag tror att det är mycket viktigt att vi slår fast att hemkunskapsämnet skall ha en status på lågoch mellanstadierna, så att eleverna vet att de skall syssla med de frågor som ämnet innefattar. Det gäller alldeles oavsett om dessa frågor kan läggas in också under andra ämnen.

Herr talman! När det gäller områdena högskola och forskning innebär sparplanens förslag att möjligheterna till fria studieval ytterligare begränsas. 73 Nya steg tas mot en högskola helt underordnad privatkapitalistiska behov. De behoven är kortsiktiga och snäva. De inkräktar också på samhälleliga behov när det gäller forskning. Sparplanen drabbar också de regionala högskolorna och motverkar den decentralisering som riksdagen för inte så länge sedan har genomfört. Jag skall här särskilt kommentera regeringens förslag att stoppa intagningen av studerande till arkitektutbildningen i Lund från nästa år. Kraven på att olika grupper av medborgare skall kunna öva inflytande på samhällsplaneringen växer sig allt starkare. Uppmärksamheten på energifrågorna inför folkomröstningen i våras pekade på det ökande behovet av hushållning med energiresurser, och i andra sammanhang har också kraven på bättre hushållning med mark och vatten gjort sig gällande. Det finns ett uttalat behov av att våra boendemiljöer förnyas, samtidigt som vi också har en växande bostadsbrist och därmed behov av ökat bostadsbyggande. Arbetsmiljön är också ett område som kräver ökade insatser. På alla de områden jag här har räknat upp har arkitekterna en nyckelroll. Förslaget att stoppa intagningen i Lund skulle innebära en drastisk nedskärning. Arkitektförbundet bedömer det som att man därmed skulle påbörja nedläggningen av arkitektutbildningen i Lund. Detta kan vpk inte acceptera, och i den socialdemokratiska motionen har samma ställningstagande gjorts. Glädjande nog har yrkandet i fråga tillstyrkts av utskottet i mom. 15. Men sparplanen medför totalt att arkitektutbildningen minskas, och det beklagar vi. Den kommunala vuxenutbildningen angrips än en gång det här året i samband med sparplanen. I våras genomförde regeringspartierna timtaket för grundskoledelen av den kommunala vuxenutbildningen. Ungdomsskolan drabbas av samma 2-procentiga nedskärning av statsbidragen som den kommunala vuxenutbildningen, men det förhållandet att denna utbildning inte är en lagreglerad kommunal uppgift gör att det finns en risk för att vuxenutbildningen i en del kommuner kommer att drabbas ännu hårdare än ungdomsskolan, om sparplanen genomförs på det här området. Det är glädjande att vi även här har likalydande förslag från oppositionspartierna och i anslutning till reservation nr 13 kan följa en gemensam linje. Det är bara att då vädja till borgerliga ledamöter som inte delar regeringens njugga syn på den kommunala vuxenutbildningen att rösta för denna reservation. På samma sätt uppträder en enig opposition i kammaren bakom reservationerna 1 och 3. I vår iver att finna alternativa besparingar i statsverksamheten har vi inom vpk-gruppen satt in en stöt mot de privata och enskilda skolorna och riksinternatskolorna. Vi menar att det här ändå finns en möjlighet för de privata finansiärerna att ta denna del av de bördor som besparingarna tvingar oss till i hela samhället. Under moment 11 kommer vpk därför att rösta för motionen. Det rör sig om 37,5 milj.kr. I propositionen anges inte några bestämda inskränkningar i studiecirkel verksamheten. Det talas dock om att kommande förslag i en särskild Nr 46 proposition kan komma att innebära inskränkningar till ett belopp av 130 milj.kr. Vi menar därför i motsats till utskottet att riksdagen inte kan vänta, tills ett sådant mera bestämt förslag kommer, med att markera att nu får det vara nog med begränsningar för studieförbunden. Följaktligen kommer vi också att under mom. 40 föra fram vårt motionsförslag till kammarens prövning i en votering. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till vpk-motionen — yrkandena2 a, b och c vid mom. 11, yrkande 1 f vid mom. 13 och yrkande 1 h vid mom. 40 — samt i övrigt till reservation 13.

Herr talman! Socialdemokraterna yrkar i sin reservation nr 6 att speciallärarutbildningen skall fortgå som hittills utan någon förändring. Man menar att en reformering av speciallärarutbildningen bör ske i samband med en förändring av den grundläggande lärarutbildningen. I det besparingsarbete som måste till i vårt trängda ekonomiska läge kan högskolans område naturligtvis inte lämnas utanför. När det gäller lärarutbildningen ställs man då inför valet att spara på antingen grundutbildningen eller påbyggnadsutbildningen. I en situation då en mängd kommuner har ett stort antal obehöriga lärare i grundskolan är det naturligt att regeringen valt att göra besparingarna på påbyggnadsutbildningen. Riksdagsbeslutet som fattades med anledning av SIA-propositionen signalerade en förändring av arbetsuppgifterna för den specialpedagogiskt utbildade läraren. Man uttalade att specialläraren i allt större utsträckning skulle komma att arbeta i vanliga undervisningsgrupper utan begränsning till visst stadium och att man då skulle arbeta förebyggande, delta i lagarbete och ha ett speciellt ansvar för elever med svårigheter i skolan. De allra flesta lärare som genomgår utbildningen inom gren 1 går tillbaka till sin gamla skola och ingår som en resurs i arbetsenheter eller klasser. Utbildningen inom gren 1 omfattar i dag utbildning för undervisning av elever i särskolan, hjälpundervisning, observationsundervisning, undervisning av elever med läsoch skrivsvårigheter, undervisning av rörelsehindrade elever och undervisning av elever med synsvårigheter. Man kan fråga sig om utbildningen nu verkligen är relevant i förhållande till de uppgifter och problem som specialläraren i sitt dagliga arbete ställs inför. Vilka svårigheter är det då som är mest frekventa i vardagsarbetet i klassen eller arbetsenheten? Till övervägande del rör det sig om läsoch skrivsvårigheter, matematiksvårigheter eller anpassningsstörningar hos eleverna. Det är då rimligt att i en sparsituation koncentrera den största delen av utbildningen på just detta. Regeringens förslag innebär därför att man förkortar en del av utbildningen och inriktar den på de elevproblem som är mest förekommande i vanliga klasser. Propositionen föreslår också ett oförändrat antal nybörjarplatser, 936 per år. Det är glädjande att kunna konstatera att socialdemokraterna tagit sitt förnuft till fånga och släppt motionskravet på att man inte skulle göra 75 någon intagning alls till speciallärarutbildningen läsåret 1981/82, något som skulle ha inneburit att gymnasieskolan hade gått miste om ca 1000 speciallärare. Bengt Wiklund vi ningen skulle helt förändra de specialmetodiska insatserna. Det är ju inte så att omsorgen om och insatserna för elever med speciella svårigheter endast omfattar speciallärare. I SIA-propositionen är specialpedagogiska insatser definierade också som inslag i den reguljära fortbildningen. Det är material som är anpassat för elever med svårigheter. Det är en förstärkningsresurs göra gällande att en förkortning av speciallärarutbild som kan utnyttjas för gruppbildning och stöd i olika stora grupper, så att individualiserande arbete underlättas. Det innebär också att tid avsätts för arbetsenhetens lärare så att de kan utarbeta åtgärdsprogram för elever med svårigheter. Vidare förtjänar det att nämnas att de lärare som antas till utbildningen besitter mycket omfattande kunskaper och en djup insikt i undervisning inom grundskola och gymnasium. Konkurrensen om platserna är nämligen så stor att endast lärare med lång erfarenhet kan komma i fråga för denna utbildning. Det finns naturligtvis, inom både särskolan och grundskolan, behov av lärare med en mer omfattande specialpedagogisk utbildning. Därför finns det kvar en ytterligare påbyggnad om 20 poäng för att säkerställa den vidgade kompetens som också behövs. Socialdemokraterna kopplar speciallärarutbildningen till en förändrad grundutbildning. Som utskottet påpekar i sitt betänkande finns det inte något omedelbart samband mellan å ena sidan en eventuell reform av den grundläggande lärarutbildningen och å andra sidan en omläggning av speciallärarutbildningen. Lärare med en förändrad grundutbildning skulle kunna genomgå speciallärarutbildning först omkring 1990. Det innebär att fram till dess kommer ca 10 000 lärare med den nuvarande grundutbildningen att genomgå speciallärarutbildning. Regeringen anser det därför nödvändigt att redan nu göra förändringar i speciallärarutbildningen, vilket också utskottets majoritet tillstyrker. I propositionen anförs att den grundläggande 20-poängsetappen bör lokaliseras till åtta orter. Hittills har det i fortbildningsarbetet visat sig att de lärare som är aktuella är starkt bundna till sin hemort och har svårt att delta i utbildning som är förlagd långt från bostadsorten. Utskottet understryker därför särskilt propositionens påpekanden att det skall vara möjligt för högskoleenheterna att decentralisera utbildningen och även organisera den i form av deltidsstudier. När det gäller Bengt Wiklunds synpunkter på de olika regeringspartiernas agerande i fråga om SLUG och PLAG-utbildningen vill jag göra den kommentaren att jag, som jag tidigare sade, tycker att det är rimligt att besparingar påverkar fortbildning i stället för grundutbildning. Folkpartiet anser att det är en förnuftig prioritering och tycker inte att tanken blir sämre därför att den omfattas av både centerpartiet och moderaterna. Bengt Wiklund sade också att det är fråga om att åstadkomma en attitydförändring, och jag håller med honom om det. Ett genomförande av Nr 46 propositionens förslag till förändringar bör ge ytterligare möjligheter Torsdagen den härvidlag.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

Herr talman! Jag har med intresse lyssnat till debatten om regeringens sparproposition. Den har varit intressant också i det avseendet att den berört regeringens svårigheter att förhålla sig konsistent till sina egna ambitioner att satsa på kreativitet, forskning och vetenskap för att med hjälp av dessa resurser ta landet ut ur en kris, som man nu börjar inse är av sådan storlek och omfattning att det inte längre går att utan vidare skylla den på den socialdemokratiska regeringens åtgärder före 1976. Flera talare har redan berört det här förhållandet i andra sammanhang. Jag vill här bara göra den markeringen att vi inte utan svåra konsekvenser kan fortsätta att betala doktoranderna 4 070 kr. per månad i utbildningsbidrag, om vi vill ha dem kvar inom institutionerna och utbildningsväsendet som forskningskapacitet. Dessa bidrag är i regel doktorandernas enda inkomstkälla vid sidan av ett begränsat antal avlönade undervisningstimmar, och för denna lön utför de i praktiken en mycket stor del av den offentliga sektorns reella forskningsarbete. Det är långt ifrån marknadslönerna på de områden som fortfarande är expansiva inom privat industri, t.ex. elektroniksektorn. Som samhället ser ut har jag svårt att tro att vi kan räkna med att få behålla universitetens och högskolornas forskare i den konkurrensen enbart genom att vädja till doktorandernas idealitet. Det behövs mer realism i handlaget om vi vill nå den effekten. Utbildningsbidraget har stått stilla sedan 1979, vilket man inte kan säga om lönestandarden i övrigt och långt ifrån om konsumentprisindex och inflation. Här finns alltså plats för nytänkande i det pågående arbetet med budgetpropositionen. På det här området har urholkningen nu gått ganska långt. Herr talman! Vi har i anslutning till regeringens nu i kammarbehandlingen förekommande sparproposition, bilaga 8, i motion 1980/81:94 också tagit avstånd från regeringens förslag att lägga ned samhällsplanerarlinjen vid Göteborgs universitet. Vi har gjort det av flera skäl. Först och främst har regeringen inte grundat sitt förslag på någon bedömning av att behovet av samhällsplanerare skulle minska i framtiden. Flera skäl talar snarast för att vi under den nuvarande stagnationen och framgent kommer att ha behov av fler inslag av planering för att motverka stagnationens sociala och ekonomiska skadeverkningar och för att offensivt kunna ta oss ur krisen men givetvis också för att i framtiden kunna nå fram till en effektivare och sparsammare resurshushållning. Nu skall samhällsplanerarlinjen tydligen i alla fall få finnas kvar vid IT Stockholms universitet, och om man inte tänker skära bort eller tona ned utbildningen helt och behovet växer, så måste tydligen folk från västra regionen som önskar utbilda sig den närmaste tiden söka sig dit för att nå sitt mål. Om detta verkar rationellt för regeringen så tvivlar jag ändå på att de enskilda studenter som önskar välja denna utbildning instämmer. I varje fall stämmer det inte med den regionala utbildningsjämlikhet som alla partier ändå i princip anslutit sig till och utåt fortfarande står för. Till sist, herr talman, återstår att ta upp den av regeringen förväntade spareffekten. Det är tydligen kring den man slutligen hängt upp förslaget som det i övrigt ser ut. Man räknar nu med att kunna spara 200 000 kr. Vi säger i vår motion att man bör kunna nå precis samma effekt genom samplanering med annan linjeutbildning eller på annat sätt. Genom sammanvägning av sina intressen har nu projektledarna för samhällsplanerarlinjen och linjen för offentlig förvaltning vid universitetet i Göteborg kommit fram till att man kan samordna dessa båda linjer. För den senare linjen innebär förslaget att man bibehåller ungefär samma utbildningsstandard som nu men med vissa förändringar i kursernas ordningsföljd, och på samhällsplanerarlinjen sker en omstrukturering så att de kulturgeografiska och sociologiska momenten minskas något, medan de statsvetenskapliga och rättsvetenskapliga momenten i stället förbättras. De båda linjernas intagningsmaximering skulle sänkas från nuvarande 30 elever på vardera linjen till 20 vardera. I stället för 60 elever totalt, som nu, skulle man alltså ta emot 40. Man skulle då komma att ligga vid ungefär samma reella nivå som i praktiken nu. Spareffekten av detta förslag, grundad på nuvarande utbildningskostnad per elev om 6 000 kr. i de tre och ett halvt år som utbildningen pågår, skulle bli drygt 400 000 kr. Det finns alltså alternativ som med bibehållen linje ger utmärkta spareffekter. Och jag vill gärna upprepa vad vi sagt i vår motion: Linjen och utbildningen behövs. Läggs den ned och vi måste sätta i gång den igen i en eller annan form så har resursen brutits ned. Man sätter inte i gång något lika lätt som man med några raska penndrag kan stryka ut det! Herr talman! Jag har inget yrkande mot ett enigt utskott. Men jag har en stilla förhoppning att någon från departementet ägnar sig åt en stunds genomläsning av kammarprotokollet. Det kan ju hända att man då, just här, finner ett utmärkt alternativ till sitt eget sparmål vid Göteborgs universitet. I så fall finns det möjlighet för regeringen att låta samhällsplanerarlinjens resurser leva vidare vid universitetet i Göteborg i avvaktan på vad AU-utredningen kommer fram till. Det är f. ö. inte vare sig nödvändigt eller i den nya högskolelagens anda att alltför mycket detaljreglera inom utlagda ramar för landets universitet och högskolor. Det finns faktiskt både kunskap och förstånd ute i regionerna för att göra egna prioriteringar. Och i det här fallet kan det ske utan prestigeförlust för vare sig utskottet eller regeringen. Propositionen är i detta avsnitt skriven med tillräckligt runda svängar!

Herr talman! I proposition 1980 81:70, har jag tillsammans med tre andra ledamöter pekat på vikten av att bibehålla denna utbildning vid högskolan. För att möjliggöra detta har vi pekat på alternativa möjligheter att ändå totalt uppnå det sparmål regeringen åsyftat. Herr talman! Det är med tillfredsställelse som vi motionärer nu konstaterar att utskottet i sin behandling av frågan beslutat tillstyrka motionen och därmed uttala sig för att bibehålla matematikerlinjen i Växjö. Vid en ytlig betraktelse kan det måhända förefalla som om denna linje inte skulle ha någon större betydelse. Det direkta antalet studerande är trots allt ganska blygsamt, vilket dock delvis kan förklaras av att linjen varit i gång endast två tre år. De studerande har dock stannat kvar vid denna linje i större utsträckning än vad som varit förhållandet vid andra universitet och högskolor. Avhoppen har varit färre, och det kan måhända tyda på god kvalitet i undervisningen i Växjö. Men matematikerlinjen utgör en förutsättning — jag vill nästan säga absolut förutsättning — för att man på sikt skall kunna erbjuda alternativa korta kurser av mer specialiserad karaktär inom dataområdet vid högskolan i Växjö. Därför vill jag vidga perspektivet något och i utskottets bifallsyrkande till motionen se en uttalad vilja att via högskoleväsendet aktivt bidra till den ökade satsning på naturvetenskap och teknik som — enligt samstämmiga bedömare — krävs i det här landet. Jag tycker, herr talman, att professor Gunnar Hambraeus slutappell vid Ingenjörsvetenskapsakademiens mottagning för någon vecka sedan för oss riksdagsledamöter var en klar bekräftelse på att en bred satsning på kreativitet, naturvetenskap och teknik utgör en förutsättning för vårt framtida välstånd. I jämförelse med övriga högskolor är högskolan i Växjö en profilerad högskola. Södra högskoleregionen har troligen den starkaste profileringen på sina utbildningsorter. Utvecklingen har medvetet drivits så att olika yrkesutbildningssektorer samarbetar i en tvärvetenskaplig utbildning. Innovationer och nytänkande stimuleras. Sektorisoleringen, som tyvärr är så vanlig vid de stora lärosätena, motverkas någorlunda effektivt. Matematikerlinjen har, i enlighet med regionstyrelsens intentioner, helt inriktats mot datateknik, elektronik och digitalteknik. Stort arbete har lagts ned på att skapa en utbildning som är attraktiv på arbetsmarknaden. Detta har man lyckats väl med, då alla som genomgått utbildningen har fått arbete mycket snabbt därefter. Ett nära och fruktbart samarbete har utvecklats med den mycket omtalade småföretagarutbildningen. För Växjö, som utgör ett naturligt centrum i sydöstra Sverige, är det av utomordentlig vikt att utskottet nu slår vakt om den bas för naturvetenskaplig utbildning som högskolans matematikerlinje utgör. Inom en 10—-12-milsradie från högskolan finns 3 000 å 4 000 tillverkande 79 företag och nära dubbelt så många serviceföretag. En härlig, kreativ, klurig Smålandsanda råder i flertalet såväl stora som små företag. Man är nyfiken inför framtiden, intresserad av ny teknik, nya produktionsmetoder, nya produkter. Jag vill, herr talman, mycket starkt understryka att datateknikens skiftande möjligheter kommer att vara en stor tillgång i detta näringsliv under 1980-talet, och därmed också för den regionala utvecklingen. På olika sätt bör vi därför gemensamt — via samhällets utbildningssystem, näringslivets utbildning samt via de fackliga organisationernas bildningsverksamhet — skapa ökat intresse och förståelse för exempelvis mikrodatorteknikens enastående möjligheter, inte minst för småföretagsamheten. Vad vi behöver är inte mindre av naturvetenskaplig utbildning utan mera — mera av en god utbildning med god tillgänglighet för användarna i landets olika delar. Genom att bibehålla och utveckla denna vid högskolan i Växjö skapar man bättre förutsättningar för grund-, fortoch vidareutbildning för bl.a. de anställda i regionens företag. Samhället kan på detta sätt smidigt och praktiskt i ökad utsträckning lösa företagens datautbildningsproblem. Omfattande resor till andra, längre bort belägna högskoleorter med därtill hörande ökade resekostnader, produktionsbortfall och ökade krav på samhälleliga studiestödinsatser kan undvikas. Det är en god hushållning med samhällets, näringslivets och enskilda individers resurser. Herr talman! Låt mig avsluta mitt inlägg här i kammaren med att uttrycka min och mina medmotionärers glädje över utskottets positiva inställning till den naturvetenskapliga utbildningens betydelse för högskolan i Växjö under 1980-talet. Det är en glädje som delas av många — studerande, lärare, näringslivet inkl. de fackliga organisationerna samt givetvis högskolans styrelse. Herr talman!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

Herr talman! Tidigare i år ställde jag en fråga till statsrådet Britt Mogård om lärarnas möjligheter till fortbildning i frågor kring jämställdhet, alkohol, narkotika, tobak och invandrarfrågor. I dag har jag fått ännu ett svar. Man skall inte bara dra in särskilda medel till detta och lägga in det under personallagsutbildningen — nu skall man gå ett steg längre och förändra personallagsutbildningen. Oron sprider sig igen på länsskolenämnder och bland skolledningar. Bara 40 96 av skolans samlade personal har fått den nya utbildningen, och det kommer nu att ta ännu längre tid innan utbildningen är genomförd. Jag vill säga till Ylva Annerstedt: Hur skall lärare kunna följa med i Nr 46 utvecklingen, när det inte satsas på fortbildningen? Torsdagen den Dessutom kan man diskutera riktigheten i att lägga all personallagsutbild 11 december 1980 ning till icke schemabunden tid, vilket utesluter den utbildningsform som internaten bjuder på, när det gäller för olika personalkategorier att verkligen Besparingar i lära känna varandra och öka möjligheten till samarbete. Det har såvitt jag vet statsverksamheten, inte fackorganisationerna varit med och haft synpunkter på. Deras synpunkm.m. ter ansågs ju på vissa håll väga så tungt när det gällde indragningen av särskilda fortbildningsbidrag. Därför yrkar jag bifall till reservation 4. Egentligen är det närmast de socialdemokratiska motionerna 52 och 53 som fått mig att begära ordet. Motion 52 angående matematikerlinjen är inte mycket mer att orda om — utskottets välvilliga behandling visar hur rätt vi hade när vi ansåg att sparpropositionen gått litet väl godtyckligt fram när det gällde högskolan i Växjö. Det byte som de borgerliga i sin motion föreslog, med indragning av förskollärarutbildning på vissa platser, får vi nu acceptera, för om ungdomar utbildas till yrken utan att kunna få arbete efter utbildningen, måste man se över situationen. Men den motivering som finns när det gäller förskollärarutbildning hade också bort gälla speciallärarutbildningen, fastän tvärtom, eftersom vi vet att vi på inget område i Sverige har så stor brist på utbildade speciallärare som i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Inte heller de skäl som anförts om regionalpolitisk inriktning på förläggningen av utbildningen kan motivera att man flyttar en utbildning bara något år efter tidigare beslut. Sysselsättningen har på senare år inte ökat, utan katastrofalt försämrats. De ungdomar i sydöstra Sverige som vill vidareutbilda sig skulle, om sparplanen blivit verklighet på alla punkter, ha fått en mycket försämrad situation. Behovet är störst i sydöstra Sverige. Högskolan i Växjö fick så sent som 1979 möjlighet att genomföra hela speciallärarutbildningen i Växjö. Tidigare var utbildningen under den sista terminen förlagd till Malmö. Ett stort och viktigt arbete förenat med stora kostnader har nedlagts för att få en till den nya skolan anpassad speciallärarutbildning. Denna skulle nu utan föregående diskussion tas från Växjö och läggas till Jönköping, där man tydligen inte heller var förberedd på förslaget. Det verkar som att lägga pussel — i slutänden kan det visa sig att det var fel bit man tog. Reservationen 6 innehåller en mening där det står ”att utbildningen kan behöva ses över och förändras” men att man till dess kör vidare med intagning också 1981/82. Jag kan ansluta mig till den reservationen med förhoppning om att det utskottet skrivit på s. 24 och som bl.a. Claes Elmstedt skrivit under på skall underlätta för Växjö högskola att inom ramen för högskoleenhetens resurser av platser kunna fortsätta sin utbildning i det för dessa delar av landet så nödvändiga speciallärarutbildningsområdet. Det har många gånger sedan sparplanen lades fram sagts att den inte skall drabba de svagaste, men även på punkten om speciallärarutbildning drabbas de svagaste. Jag och många med mig kunde inte tro att en skolminister vars parti så starkt kritiserat den svenska skolans förmåga till undervisning skulle 81 minska på möjligheterna att även i detta avseende ge barn en chans till god läsoch skrivförmåga. Att behovet av baskunskaper är stort behöver understrykas. Därtill kommer den ökade oron bland störda elever, resurserna begränsas, hjälpen minskar. Och ropen på bättre resultat kommer att öka. Man måste bryta en ond cirkel, inte bara se till att man snurrar fortare i den! Jag vill säga till Inga Lantz att det inte är bara arbetarklassens barn som har fått minskade resurser i skolan. Det är också många fler som skulle ha behövt mera hjälp tidigare. De har inte levt över sina tillgångar och har ingenting att spara. Till Britt Mogård skulle jag vilja säga: Kanske har vi kontakt med både folket och verkligheten, men det är inte så lätt på alla håll i landet att bara gå utanför skolans dörr och göra studiebesök. Vi har längre avstånd än så.

Herr talman! Vårt land befinner sig i en allvarlig ekonomisk situation. Enbart kostnaderna för oljeimporten börjar nu närma sig samma storleks ordning som — för att ta ett exempel — den samlade kostnaden för Nr 46 folkpensioneringen. Folkpensionsanslaget är den i särklass största budget Torsdagen den posten i statsbudgeten. De åtgärder som vidtagits under de senaste åren för 11 december 1980 att hålla sysselsättningen uppe inom landet — bl.a. för varven till en kostnad av ca 18 milj.kr. — har också medfört stora åtaganden inom den svenska miljarder kronor. Det är många som försöker kringgå denna realitet när problemen i samhällsekonomin analyseras. Men faktum är att oljenotan tar växande resurser i anspråk. Oljenotan inkränktar på såväl löneutrymmet som utrymmet för sociala reformer. Det är framför allt de stigande oljekostnaderna som orsakat växande underskott i bytesbalansen i år. I alla oljeimporterande länder har man likartade problem. Och man är medveten om detta förhållande. I länder som Västtyskland, Holland, Belgien och Frankrike — för att nämna några exempel — diskuteras denna situation, och åtgärder av varierande slag föreslås oavsett politiska majoritetsförhållanden. Men när man lyssnar till den svenska debatten så som oppositionen för den, får man intrycket att energiimporten inte är något problem — det är bara regeringen som gör fel. Den svenska regeringen är dock mycket medveten om att skyndsamma åtgärder är nödvändiga för att stabilisera ekonomin. Dessa åtgärder måste utgå från olika sammanfallande målsättningar: Vi måste inse att vi lever i en värld av begränsade resurser. Vi kan inte leva över våra tillgångar någon längre tid. Vi måste minska oljeberoendet, öka insatserna för att spara energi och utveckla de alternativa inhemska energikällorna. Vi måste effektivisera mycket av samhällsverksamheten. På den statliga sidan måste vi förenkla regler och regelsystem och minska byråkratin. En sådan utveckling kan också göra våra trygghetssystem mera heltäckande än i dag och för medborgarna medföra stora förbättringar. Vi måste få en ökad aktivitet i ekonomin. Detta är svårt i en tid med vikande internationell konjunktur och i ett läge där praktiskt taget alla länder i världen har en väsentligt högre arbetslöshet än Sverige. Vi måste i detta syfte även använda vår offentliga sektor — vår gemensamma sektor — som en hävstång i arbetet för att utveckla vår inhemska ekonomi. Vi måste minska ökningstakten för våra utgifter. Den höga utlandsupplåning vi i dag har är inte önskvärd. Alla som har en egen plånbok och en egen ekonomi vet att det inte går att i längden leva av lånade pengar. Detta är för vårt land en fråga om solidaritet med kommande generationer. Vi lever trots allt i ett land med den kanske högsta materiella levnadsstandarden i världen. Men det är också fråga om solidaritet med människor i vår omvärld, där en majoritet inte ens i sin fantasivärld kan föreställa sig den standard vi har. Vi måste ta vårt ansvar nu och inte vältra över bördorna på andra. Vi måste med andra ord leva efter våra tillgångar. Dagens diskussion gäller främst omfattningen av och inriktningen på de 83 sparåtgärder som är aktuella och som har lagts fram av regeringen i proposition 20. Alla som känner den sociala sektorns omfattning i Sverige vet att det är svårt att diskutera hushållningsåtgärder som inte alls berör den sociala sektorn och socialförsäkringssystemen. Men alla som känner elementära ekonomiska samband vet också att om vi i dag avstår från att vidta nödvändiga åtgärder, då hotas verkligen våra sociala trygghetssystem. Det finns exempel på länder som har skjutit problemen framför sig i stället för att vidta förebyggande åtgärder. I dessa länder hotas i dag såväl sociala trygghetssystem som realinkomster och Besparingsarbetet inom socialdepartementets verksamhetsområde har haft en klart jämlikhetsbetonad utgångspunkt. Åtgärder som påverkar alla måste kompletteras med ett förstärkt skydd för de sämst ställda eller ekonomiskt utsatta grupperna. När den urtima riksdagen samlades för att besluta om en höjd moms fattades också beslut om höjda barnbidrag. Över huvud taget har 1980 präglats av en mycket stark ökning av insatserna på det familjepolitiska området — genom höjningen av barnbidragen, genom utbyggnaden av föräldraförsäkringen med tre nya månader som stöd till vården av små barn och genom utbyggnaden av barnomsorgen, som till stor del finansieras med statliga medel. I sparpropositionen föreslås nya regler införas om beräkningen av basbeloppet. De nya beräkningsgrunderna innebär att vid indexberäkningen bortses från indirekta skatter, tullar och avgifter samt förändring av energipriser. Folkpensioner och andra basbeloppsanknutna trygghetssystem kommer även efter denna förändring att fortsätta att öka, men i en något långsammare takt. För socialdepartementets del har en förutsättning för att acceptera den nya beräkningsmetoden varit att motsvarande förändring skall ske i basenheten i indexregleringen av skatteskalorna. Så har också skett. Förändringen av basbeloppet i socialförsäkringssystemet har alltså sin motsvarighet i förändringar av indexregleringen av skattesystemet. En annan förutsättning har varit att utbyggnaden av pensionstillskotten fortsätter. Pensionstillskotten som utgår till pensionärer med enbart folkpension och/eller låg ATP har den 1 juli i år höjts med 4 70 av basbeloppet. Riksdagen har redan beslutat om höjningar av pensionstillskotten den 1 juli 1981 med ytterligare 4 26, dvs. ca 650 kr. per år för en folkpensionär med enbart folkpension. Regeringens avsikt är att återkomma till riksdagen med förslag till ytterligare utbyggnad av pensionstillskotten fr.o.m. den 1 juli 1982. På detta sätt sker en fortsatt standardhöjning för alla de pensionärer som enbart har folkpension och låg ATP. Även på denna punkt har åtgärderna en klar fördelningspolitisk inriktning. Den ändrade beräkningen av basbeloppet kommer i vissa fall att medföra att fler personer än i dag kommer att omfattas av försäkringen, som en följd av att den nedre gränsen för tillhörighet till försäkringen sänks. Det gäller t.ex. för handikappersättningen. Detta innebär en ökad grundtrygghet för fler grupper försäkrade. Regeringen kommer som tidigare anmälts att med stor uppmärksamhet följa effekterna av basbeloppsförändringen för olika grupper. Likaledes kommer regeringen att föreslå vissa förändringar för att tillgodose t.ex. de handikappade. I dens.k. besparingspropositionen föreslås vidare vissa förändringar i det system som reglerar statsbidragen till kommunerna för kommunala bostadstillägg för pensionärer. Förändringarna har även här en fördelningspolitisk profil. Pensionärer med enbart folkpension berörs inte, medan det däremot sker en snabbare avtrappning av KBT för pensionärer med sidoinkomster. Regeringen har föreslagit vissa höjda avgifter för läkemedel m.m. Förslaget är kombinerat med en särproposition, som riksdagen kommer att behandla före årsskiftet, med förslag till införande av ett särskilt högkostnadsskydd för personer med höga läkarvårdsoch läkemedelstaxor. Förslaget är så utformat att det speciellt gynnar flerbarnsfamiljer och människor som ofta behöver läkarvård, medicin och behandling. Även här finns alltså en klar fördelningspolitisk profil och en jämlikhetsprofil. I regeringsförklaringen från hösten 1979 sägs att kraven på en socialt medveten fördelningspolitik är särskilt viktiga under år då samhällsekonomin ställer krav på återhållsamhet. Regeringen har levt upp till denna målsättning vid utformningen av propositionen 1980/81:20. Från oppositionen säger man att visst måste vi spara, men man är inte beredd att acceptera generellt verkande åtgärder av det slag som regeringen föreslagit. Låt mig då peka på de långsiktiga effekterna av nuvarande utveckling beträffande pensionerna. I år ökar utbetalningarna från ATP med inte mindre än 26 76. De sammanlagda utbetalningarna kan i år beräknas till 19 miljarder kronor. Nästa år stiger utbetalningarna ytterligare till ca 23 miljarder kronor — alltså en fortsatt kraftig ökning. Ökningstakten i utbetalningarna är så snabb att vi redan 1982 kan förutse att utbetalningarna kommer att överstiga de inflytande avgifterna till AP-fonden. I slutet av 1980-talet kommer inflytande avgifter plus förräntningen av fondkapitalet inte längre att räcka till för att täcka utbetalningarna av ATP-pensioner. I detta läge minskar AP-fonden snabbt. Denna utveckling måste förebyggas av flera skäl och på fler sätt. Skälen är att AP-fonden spelar en viktig roll för att garantera de långsiktiga pensionsutbetalningarna, den bidrar aktivt till att stabilisera vår ekonomi och den bidrar till att finansiera angelägna investeringar i samhälle och näringsliv. Sätten att förebygga denna utveckling måste också vara flera. Vi kan tvingas till ett ökat avgiftsuttag utöver det som är beslutat under 1980-talet, vi måste eftersträva en högre avkastning på fondkapitalet och vi måste naturligtvis försöka hejda inflationstakten, som i sig är ett allvarligt hot mot AP-fonden och mot hela ATP-systemet. Vi kan i dag notera att den föreslagna förändringen av grunderna för att beräkna basbeloppet verkar i förebyggande riktning när det gäller AP fondens fortsatta existens. Den som framställer basbeloppsförändringen som ett hot mot ATP-systemet har inte tillräckligt satt sig in i de långsiktigt verkande faktorer som i sig kan vara ett hot mot ATP-systemet. Basbeloppsförändringen förebygger en snabb urholkning av ATP-systemet i framtiden och tryggar framtida pensionsutbetalningar. Många av socialförsäkringssystemen förutsätter att vi lever i en expansiv ekonomi med ständig tillväxt och en låg inflationstakt. Därför är den ekonomiska politiken och inflationsbekämpandet viktiga och långsiktigt verkande åtgärder för att klara trygghetssystemens framtida utveckling. Samtidigt måste vi betona att tryggheten på det sociala området inte enbart berör transfereringarna till hushållen. Enbart sjukvårdssektorn tar nu i anspråk ca 1096 av bruttonationalprodukten. En växande andel av sjukvården disponeras av pensionärsgruppen. Av sammanlagt 36 miljoner vårddagar i den slutna sjukvården upptas inte mindre än 28 miljoner av de 1,9 miljoner pensionärer som finns i Sverige i dag. Riksdagen har liksom regeringen och de båda kommunförbunden varit överens om att prioritera barnomsorg, äldrevård och långtidsvård. Sparpropositionen handlar också om våra möjligheter att fullfölja dessa prioriteringar. För de äldre, för de sjuka, för de handikappade och för barnfamiljerna är det det samlade stödet från samhället som är avgörande för deras välfärd och för livskvaliteten i deras tillvaro. Detta förhållande har varit utgångspunkten för regeringens arbete. Arbetet har inriktats på att skapa en helhetssyn av situationen för människorna i vårt samhälle, särskilt för dem som behöver samhällets stöd i högre grad än andra. Jag upprepar att om vi i dag väljer att skjuta våra ekonomiska problem framför oss, så kommer vi inte att kunna klara våra sociala behov och åtaganden i morgon och i övermorgon på det sätt som vi vill. Framtidens dom kommer i så fall att bli hård mot den generation som levde som om den var den sista och vars barn får överta skulderna. Det talas ibland i den politiska debatten om social nedrustning i Sverige. Den som använder det uttrycket känner situationen i Sverige dåligt. Knappast något land i världen har en så stor social sektor som Sverige. Den sociala sektorns andel av samhällsekonomin ökar för varje år. Låt mig ge ett mycket konkret exempel på detta. I budgetpropositionen för innevarande budgetår beräknas de sammanlagda pensionsutbetalningarna från folkpension och ATP till 49,9 miljarder kronor. En beräkning av utbetalningarna för budgetåret 1981/82 visar på nära 60 miljarder kronor. Oavsett hur man räknar och jämför med penningvärdeutvecklingen och i annat avseende, så måste man konstatera att pensionsutbetalningarna tar en ökad andel av samhällsekonomin i anspråk också i fortsättningen. Detta är något helt annat än social nedrustning. Det är en social upprustning. Det är något helt annat än sänkta pensioner. Det är en fortsatt höjning av pensionerna, men en höjning i en något långsammare takt än hittills. Det är fråga om att ta ansvar för den äldre generationen och ge den det stöd som den behöver, den generation som har varit med och byggt upp vårt välfärdssamhälle. Men det är också fråga om att ta ansvar för alla generationer i samhället, så att det samlade ekonomiska utrymmet i tillväxten kan komma även aktiva generationen till godo. Tillsammans med andra insatser i den ekonomiska politiken kommer våra åtgärder att bidra till att trygga våra långsiktiga åtaganden på det socialpolitiska området, byggda på solidaritetens och jämlikhetens grund.

Herr talman! Det betänkande från socialförsäkringsutskottet som kammaren nu skall behandla markerar en vändpunkt i den svenska trygghetspolitikens historia. Skulle riksdagen följa den borgerliga utskottsmajoritetens förslag, inleds fr.o.m. nu en social nedrustning i vårt land, vars konsekvenser och följdverkningar blir vittgående och allvarliga. Det belyses och dokumenteras i de yttranden och det material utskottet redovisar i sitt betänkande. Den borgerliga regeringen har dessutom klart deklarerat att det som nu sker bara är inledningen till fortsatta nedskärningar och försämringar av den sociala trygghet vi har byggt upp här i landet. Den borgerliga regeringens s.k. besparingar, som den borgerliga utskottsmajoriteten ställt sig bakom, riktar sig i huvudsak mot pensionärer, sjuka, handikappade, arbetsskadade och vårdbehövande, med andra ord grupper i vårt samhälle som ofta under hårda villkor och stora försakelser varit med om att bygga upp det svenska välfärdssamhället. Det är dessa grupper som ställs i främsta ledet när det gäller nedskärningarna. Inga ord och överslätande formuleringar om solidaritet och grundtrygghet kan dölja detta ofrånkomliga faktum. Vistår obevekligen vid en vändpunkt, och den sociala nedrustningen har tagit sin början, om riksdagen med en rösts övervikt avser att driva igenom detta orimliga förslag. Herr talman! Jag kommer i mitt anförande att i huvudsak uppehålla mig vid förslaget om ändrade regler för beräkningen av basbeloppet. Vår kritik och vårt avslagsyrkande innesluts i reservation 1, som är fogad vid utskottets betänkande. I de följande sex reservationerna tar vi upp övriga frågor, där regeringen föreslår försämringar och grundläggande förändringar av viktiga sociala reformer. Dessa reservationer kommer mera ingående att behandlas av bl.a. Doris Håvik och Helge Karlsson. Det har med rätta och inte minst under senare tid med allt större fog talats om regeringsmaktens förfall här i landet. Vi har särskilt under de senaste veckorna blivit närmast pinsamt påminda om detta. Utan att söka gradera inträffade händelser, vågar jag påstå att regeringens förslag, handläggning och konstruktion av de ändrade reglerna för beräkning av basbeloppet tillhör det mest remarkabla vi upplevat. Det har ju i det här gamla rättssamhället funnits fasta och allmänt vedertagna regler för hur ett regeringsförslag skall vara utrett och berett, innan det framläggs för riksdagen. Allt detta har åsidosatts då det gäller förslaget om ändrade beräkningsregler för basbeloppet. Det sätt på vilket regeringen presenterat förslaget saknar motstycke och är ett uttryck för en häpnadsväckande inkompetens och en nonchalans mot både riksdagen och landets medborgare. Det kan med hänvisning till regeringsformen ifrågasättas, om inte förslaget i sin helhet är grundlagsstridigt. Socialförsäkringsutskottet har på ett närmast unikt sätt fått lov att rycka ut och söka införskaffa yttranden över förslaget från ämbetsverk, arbetsmarknadens organisationer och riksdagsutskott för att få synpunkter, analyser och bedömningar beträffande förslagets konsekvenser i olika avseenden. Låt mig gärna tillägga och till protokollet få notera att utskottets kansli under några pressande arbetsveckor presterat en arbetsinsats utöver det vanliga. Herr talman! Riksdagen behandlar således i dag ett lagförslag från regeringen med vittgående och allvarliga konsekvenser utan att det har varit föremål för utredning och remissbehandling, utan att berörda instanser och organisationer fått tillfälle att yttra sig över det. Såvitt jag vet har något liknande aldrig förekommit inom socialförsäkringens område. Enbart under riksförsäkringsverket och försäkringskassorna faller ett 40-tal författningar som har betydelse vid fastställande eller beräkning av sociala trygghetsförmåner. Utöver dessa 40 författningar berörs en lång rad bestämmelser i annan central lagstiftning. Men det stannar inte vid detta. Härutöver skall tilläggas att regeringen över huvud taget inte anger att basbeloppet utanför lagstiftningsområdet fått en vidsträckt användning — bl.a. i avtal mellan arbetsmarknadens parter om tilläggsförmåner till den allmänna försäkringen och i andra försäkringsavtal. Det är lätt att förutse vilken rättsosäkerhet som kommer att uppstå på hela detta vidsträckta område då det gäller upprivna avtal, tolkningstvister m.m. Detta, herr talman, utgör den faktiska bakgrunden till det lagförslag som riksdagen nu skall ta ställning till. Det är uppenbart att regeringen inte haft ens en elementär kunskap om vilka effekter förslaget kommer att medföra. Jag har tidigare i denna kammare haft tillfälle att understryka, att om det hade funnits något av vett och reson i det vi nu upplever, så skulle regeringen naturligtvis ha sett till att sparpropositionen, i vart fall i de delar som berör basbeloppsförändringarna, hade dragits tillbaka. Nu ligger emellertid förslaget på riksdagens bord och den borgerliga utskottsmajoriteten har följsamt gett det sin välsignelse. Så regeras Sverige i dag! Trovärdighet och ansvar för givna löften och utfästelser är avgörande inslag i all politisk verksamhet i ett demokratiskt styrt land. Det kanske viktigaste ansvarstagandet inom politiken är enligt min mening att kunna ta ansvar för sina löften och utfästelser. Skall man klara det måste man först och främst se till att man inte ger andra löften än sådana som man anser sig kunna hålla. När det gäller pensionärerna är det otvivelaktigt så att alla partier i åratal givit tveklösa besked om att pensionernas värdebeständighet skall bevaras. Inte minst ledande centerpartister har varit kategoriska i sina utfästelser. Dessa löften sviks nu. Hösten 1976 deklarerade den borgerliga regeringen högtidligt att ”de Nr 46 garantier som getts om värdesäkring av pensionerna infrias”. Efter det senaste valet utlovades att ”de löften som givits till pensionärerna i fråga om värdesäkring av folkpensioner — — — skall hållas”. Detta löfte upprepades så sent som den 9 juni i år av statsministern i riksdagen. Herr talman!

Solidariteten gäller nämligen solidaritet med regeringen, inte med dem som drabbas av det ändrade basbeloppet. Regeringen har i sparnitets brådska hafsat fram ett förslag om vars konsekvenser man uppenbarligen inte haft en aning, men som nu efter utskottsbehandlingen blivit uppenbara för var och en.

Verkligheten var annorlunda än regeringen föreställt sig. Det nettosparande på i runt tal 500 milj.kr. som man beräknar bli följden av basbeloppets ändring kommer inte de ATP-pensionärer med 75 000 kr. i årsinkomst, som statsministern gått ut och talat om, att bidra till i någon nämnvärd grad. Det är de nämligen alldeles för få till. Ålderspensionen från ATP är än så länge i genomsnitt ca 17000 kr. per år. På ATP-pensionärerna beräknar man spara 200 milj.kr. Men för att man skall kunna spara återstoden, dvs. 300 milj.kr., får närmare en miljon åldersoch förtidspensionärer med ingen ATP, eller endast så liten ATP att de får pensionstillskott, se sina förmåner krympta. Handikappade drabbas dubbelt genom att både förtidspensionerna och handikappersättningen är basbeloppsanknutna. Man sparar också på bekostnad av de sämst ställda barnfamiljerna, ensamstående föräldrar, mest mödrar, med bidragsförskott eller barnpension, barnfamiljer som uppbär barntillägg därför att försörjaren är förtidspensionerad, familjer med handikappade barn som får vårdbidrag. Även de studerande får ta sin del av sparandet i form av försämrade studiestödsförmåner. Att säga sig genomföra ett sådant förslag i solidaritetens namn — vi hörde socialministern använda just dessa ord — är ett hån mot alla som drabbas nu. Det är möjligt och väl också sannolikt att regeringens enskilda ledamöter inte haft klart för sig hur basbeloppet inom den allmänna försäkringen används och hur inkomststrukturen ser ut för pensionärer, handikappade och andra förmånstagare. Det kan däremot inte ursäktas att man inte brytt sig om att ta närmare reda på dessa förhållanden. Och det är direkt ohederligt 89 om man nu, när man har konsekvenserna klara för sig, ändå röstar igenom förslaget. Utskottets borgerliga majoritet är, som framgår av dess skrivning, väl medveten om vilka det är som får bära bördan av förslaget. För att skyla över de värsta effekterna hänvisar man till några allmänt välvilliga uttalanden från företrädare för regeringen. De uttalandena går ut på att man senare skall återkomma och se vad man kan göra för att i stort sett alla de grupper, som skall bidra till att spara de 300 milj.kr. som inte faller på ATP-pensionerna, skall hållas skadeslösa. Man säger också att man vill understryka vikten av att regeringen följer utvecklingen på området och lägger fram förslag till åtgärder som kompenserar ekonomiskt svaga grupper. Vilka är då dessa? Jo, i stort sett alla som berörs av den del av basbeloppsförändringen som inte avser ATP pensionerna. I sin argumentnöd när det gäller att försvara det ändrade basbeloppet drar man sig inte ens för att vända detta till en förmån. Vi hörde det här från talarstolen för en stund sedan. Man framhåller att den sänkning av gränsen för att komma i fråga för handikappersättning, som ändringen av basbeloppet kommer att medföra, gör att fler personer kan kvalificera sig för handikappersättning och få ökad grundtrygghet. De svårast handikappade skall alltså av solidaritet dela med sig till dem som inte är så svårt handikappade. Man nämner inte heller att utgående förmåner blir mindre värda! Så ser centerns grundtrygget ut i verkligheten! När regeringen talar om grundtryggheten skulle jag vilja be kammarens ärade ledamöter att slå upp s. 115 i utskottsbetänkandet, där riksförsäkringsverket redovisar effekterna på pensionsområdet. Där framgår klart att även när den redan beslutade höjningen av pensionstillskotten den 1 juli 1981 medräknas får pensionärerna en standardsänkning genom förslaget. Grundtryggheten ökar alltså inte. Tvärtom så försämras den. Och det blir också fallet även om mari lägger på nya pensionstillskott 1982. Härtill skall sägas att pensionstillskotten ju aldrig var avsedda att kompensera en värdeförsämring av pensionerna. De var i stället avsedda att utgöra en standardförbättring för de sämst ställda pensionärerna. På ett minst sagt ohederligt sätt har man sökt blanda samman dessa två saker. : Några egna förslag som skulle eliminera åtminstone de värsta effekterna lägger utskottets borgerliga majoritet inte fram. Hade man menat allvar med att man ville kompensera handikappade, ensamma mödrar och andra ekonomiskt svaga grupper hade man ju haft möjlighet att göra detta. Det har ännu mindre kommit i fråga att man skulle begära ett nytt förslag från regeringen — ett förslag som lever upp till statsministerns högtidliga förklaringar och utskottets tal om solidaritet med de svagare grupperna i samhället. Utskottsmajoriteten kostar inte ens på sig ett tillkännagivande till regeringen om att man väntar sig att den skall vidta några åtgärder, om det skulle vara något galet med det förslag som förelagts dem. Och att förslaget är galet, det är man vid det här laget väl medveten om. Nej, man följer det slaviskt och låter det med berått mod träda i kraft om knappt tre veckor i förhoppningen om att det här skall kunna rättas till någon gång i framtiden. För annars skulle man ju inte spara de 300 milj.kr. som man nu skall ta från Nr 46 de ekonomiskt svaga grupper man säger sig vara så mån om att hålla Torsdagen den skadeslösa. Naturligtvis inser åtskilliga borgerliga ledamöter här i riksdagen, 11 december 1980 som satt sig in i frågan, att de blivit förda bakom ljuset när det gäller förslagets effekter. Men man håller god min, för annars hade ju hela den Besparingar i framräknade spareffekten uteblivit. Och det hade minst sagt varit generan viva so : statsverksamheten, de. Man vill spara miljonerna, åtminstonet. v., och sedan får man i efterhand m.m. gå ut och söka ställa allt till rätta, tala om allt man skall göra för att inte pensionärer, handikappade, ensamstående föräldrar och andra ekonomiskt svaga grupper skall drabbas av regeringens sparpaket. Det är den reella innebörden av allt tal om solidaritet! Motivet för att sätta i gång hela denna karusell om basbeloppsförändringarna har varit att spara pengar och förbättra de sönderkörda statsfinanserna och stärka budgeten. Huruvida det kommer att bli något kvar av denna målsättning när vi kommit till slutet av denna märkliga aktion skall bli intressant att se. Besparingarna inom ATP-systemet och delpensioneringen påverkar som bekant inte statsbudgeten, eftersom dessa försäkringar i sin helhet är avgiftsfinansierade. Det är med andra ord huvudsakligen löntagarnas pengar det är frågan om. De 200 milj.kr. man spar på ATP genom att försämra pensionerna är således inga budgetmedel. De 300 miljoner som är kvar håller nu på att intecknas, när man upptäckt vad man ställt till med för folkpensionärer, handikappade, ensamma mödrar och barn. Men det är inte slut med detta. Som bekant har staten åtagit sig enligt pensionsavtal att svara för viss andel av de anställdas pensioner. Staten kommer alltså att få ökade utgifter för sina tjänstepensionsåtaganden. Samma sak gäller för de kommunaloch landstingsanställda. Stat och kommuner och landsting får alltså — om inte avtalen ändras — svara för en större kostnadsandel än f. n. och kan få öka sina pensionsåtaganden kraftigt. Det påverkar naturligtvis den statliga och kommunala ekonomin. Samtidigt har riksdagen uttalat att regeringen bör se till att ingen proposition läggs fram utan att eventuella kommunalekonomiska konsekvenser av de framlagda förslagen ingående analyserats och utförligt redovisats. Men också nu bryter regeringen mot detta uttalande. Vi har i vår reservation litet stillsamt påpekat att det kan ifrågasättas om inte hela den aviserade besparingseffekten kommer att vändas till en utgift för statsbudgeten. Detta, fru talman, kan bli slutet på visan när det gäller denna sällsamma besparingsaktion. Kvar blir då urholkningen av hela ATP-systemet. Vad det är fråga om framgår bl.a. av riksförsäkringsverkets utredning. Den visar att på 20 års sikt får en genomsnittlig inkomsttagare med ATP sin pension urholkad så att den istället för att motsvara 65 96 av tidigare genomsnittlig inkomst blir minskad till mellan 45 och 50 96. Verket slår fast att på litet längre sikt är det fråga om att förändra socialförsäkringen i basala avseenden. Andra yttranden visar samma sak — man är i färd med att undergräva hela ATP-systemet. Också yttranden från LO, TCO och SACO/SR ger uttryck för samma sak — 9 pensionstryggheten är i fara. Och de avvisar bestämt regeringsförslaget. Det framstår allt klarare att hela sparaktionen i huvudsak kommer att rikta sig mot ATP. Och det förvånar inte med hänsyn till det motstånd de borgerliga partierna reste när ATP-reformen genomfördes. Efter hårda politiska strider blev vår tids största socialpolitiska reform verklighet för 20 år sedan. Vad den betytt och betyder i fråga om ökad trygghet kan de över en miljon människor som i dag åtnjuter ålderspension, förtidspension, änkepension och barnpension bäst omvittna. Genom sina egna avgifter har man byggt upp ett pensionssystem som tidigare endast var förunnat begränsade grupper här i vårt land. Striden om ATP gällde i hög grad värdesäkringen av pensionerna. Genom sin konstruktion och uppbyggnad kunde ATP-systemet garantera värdesäkringen. Själva grunden för ATP är värdesäkringen. Det är den grunden man nu är i färd med att riva upp. När nu fakta ligger på riksdagens bord kan slutsatsen endast bli en: Avvisa förslaget — det är illa genomtänkt, det får orimliga konsekvenser och det är både en utmaning och ett svek mot landets pensionärer och löntagare. Det finns anledning att med kraft understryka detta när riksdagen nu står vid en vändpunkt i den svenska trygghetspolitikens historia. Fru talman! Med det sagda ber jag att få yrka bifall till samtliga socialdemokratiska reservationer som är fogade vid socialförsäkringsutskottets betänkande nr 14.

Fru talman! Sven Aspling säger att det förslag som här lagts på riksdagens bord är en utmaning och ett svek. Jag tror att vi när vi i efterhand kommer att studera de sparförslag som regeringen har lagt fram kommer att finna att det skulle ha varit en utmaning och ett svek mot den sociala tryggheten i vårt land, om regeringen inte hade vidtagit åtgärder av olika slag. Jag vill med bestämdhet tillbakavisa påståendet att det förslag som kammarens ledamöter i dag diskuterar och skall ta ställning till är början till en social nedrustning. Tvärtom är det så, som jag mycket bestämt påpekade i mitt anförande, att ett underlåtande av att vidta sparåtgärder på olika områden kommer att skapa en grund för sociala problem, genom att vi då inte kommer att klara av våra sociala åtaganden. Ekonomin är ju själva grundvalen både för solidaritetsoch jämlikhetspolitik och för social trygghet. Det är riktigt att vi i centern liksom många andra har talat om värdebeständighet för pensionerna. Men det var i en annan ekonomisk situation, där ekonomin var i stark tillväxt och fördelningsproblemen var lättare att göra något åt. Vad vi nu måste göra är, som jag sade, att se till hela situationen för dem som behöver samhällets stöd, både vad avser transfereringar i form av pensioner och vad avser andra åtaganden gentemot barnfamiljer med skiftande behov, handikappade och sjuka. Vi måste ta Nr 46 hänsyn till hela deras situation, med de behov de har både av privata varor Självklart är det så som framhållits från regeringshåll i flera sammanhang, att vi kommer att följa utvecklingen med stor uppmärksamhet när det gäller Besparingar i utslaget av basbeloppsförändringen. Vi kommer också att noggrant följa hur statsverksamheten, den kommer att slå för de grupper som är svagast i samhället och som jag m.m. faktiskt vill påstå att jag känner lika starkt för som Sven Aspling. Vi återkommer senare med förslag från regeringen när det gäller de grupperna. Jag tycker faktiskt att det är rätt anmärkningsvärt att Sven Aspling inte med ett ord berör den urholkning av AP-fonderna som vi kan befara i framtiden och som jag redogjorde för tidigare. Det är också ett hot mot ATP-systemet. Jag vill understryka att de förslag som vi framlagt om ett förändrat basbelopp inte är ett försök att rasera ATP-systemet utan ett sätt att bevara det för framtiden. Vi har inte för avsikt att riva upp det. Vi är lika medvetna som någon annan att det gäller att slå vakt om tryggheten på ålderdomen. Jag vill också understryka att när vi nu är i en situation där tillväxten är låg så gäller det att fördela mellan och inom olika grupper på ett rättfärdigt sätt. Vi kommer att göra det när det gäller alla som är beroende av den allmänna pensioneringen. Men det gäller också att fördela mellan dem som är aktiva i samhället och dem som åtnjuter stöd därför att de lämnat den aktiva åldern. Kommunförbundet har nyss kommit med en rapport som visar hur konsumtionsläget är för familjer i aktiv ålder och familjer med pension i samma inkomstläge, och den visar att vi också här har ett fördelningspolitiskt problem för framtiden. Det hela bygger naturligtvis på att om vi skall kunna fortsätta att slå vakt om vårt trygghetssystem måste vi också vara beredda att temporärt se över basbeloppet, såsom vi har gjort, för att rätta till ekonomin och fortsätta den sociala reformpolitiken. Jag vill gärna ställa en fråga till Sven Aspling. Från socialdemokratiskt håll kritiserar ni att det blir fler människor som får ökat stöd på grund av det förändrade basbeloppet, t.ex. att antalet handikappade som kommer i åtnjutande av handikappersättning blir flera. Hur kan det komma sig? Jag kan inte se annat än att effekten, tillsammans med det förslag som vi lägger fram senare, blir att vi ökar grundtryggheten för flera människor i vårt samhälle. Detta måste vara en angelägen solidaritetspolitik också för socialdemokraterna. Jag vill sedan kommentera det påstående som Sven Aspling gjorde om pensionstillskottens utveckling. I den tabell som riksförsäkringsverket och andra tillhandahållit utgår man från ett med 2 Zo reducerat basbelopp, och detta skulle leda till en sänkt pension på 200 kr. per år. Men ett höjt pensionstillskott innebär ungefär 650 kr. Det blir alltså en förbättring med 450 kr., dvs. en standardökning, i detta fall. Förtidspensionärerna får därtill 9 dubbelt pensionstillskott. Jag tycker det är viktigt att här framhålla det. Vi står fast vid de löften som givits om en standardökning för de svagaste grupperna i pensionssystemet.

Fru talman! Tabellen på s. 115 i propositionen visar att den höjning av pensionstillskotten som riksdagen redan beslutat kostar 225 miljoner för budgetåret 1981/82 och att indexsänkningarna på folkpensionsförmånerna för samma budgetår beräknas ge en besparing på 400 miljoner. Besparingarna överstiger alltså utgiften för pensionstillskotten med 175 miljoner. Dessa besparingar får pensionärskollektivet bidra med. Dessutom får de bidra med besparingarna på de kommunala bostadstilläggen, KBT, med 180 miljoner för samma budgetår. I medeltal blir det 195 kr. per pensionär, förutom att man genom värdeförsämringen i övrigt i realiteten tar tillbaka det pensionstillskott som riksdagen sedan länge lovat pensionärerna den 1 juli 1981. Detta var besparingarna för nästa budgetår. Men vi skall spara på pensionerna även för första halvåret 1981. Det finns inget nytt pensionstillskott som minskar besparingarna genom det ändrade basbeloppet detta halvår. Går man sedan fram till budgetåret 1982/83 finner man att socialministern utlovar ett nytt pensionstillskott, men samtidigt accelereras urholkningen av värdesäkringen. Glöm inte det! Vi får samma effekt då: ökade kostnader för pensionstillskott men samtidigt en besparing som överstiger kostnaderna. Pensionärerna får ytterligare en minuspost att lägga till dem som uppkommit första halvåret 1981 och budgetåret 1981/82. Fru Söder har en omöjlig uppgift här i dag att försvara ett orimligt förslag. Att då tala om solidaritet är orimligt. Jag skall, fru talman, återkomma till detta i en senare replik. Men jag skulle vilja säga till fru Söder: Begränsa dessa deklarationer! Det här kommer ju svenska folket att upptäcka. Det här kommer vi att uppleva — pensionärerna, de handikappade, löntagarna. Det är inte möjligt, fru Söder, att försvara detta. Och jag har allvarligt här i kammaren i debatt med fru Söder sagt att om det funnits någon klokhet skulle man naturligtvis ha dragit tillbaka förslaget. Nu står vi inför denna märkliga situation, att riksdagen med en rösts övervikt skall anta ett förslag som i det här läget är totalt sönderskjutet.

Fru talman! Det är ju faktiskt på det sättet — och det behöver upprepas gång efter annan — att alla de ersättningar som det här har talats om, inkl. pensionerna, kommer att öka i avsevärd grad. Med de utgångspunkter för beräkningarna som man haft i andra sammanhang kommer trots minskning av ökningstakten folkpensionen att öka med ca 2 000 kr. under det budgetår Nr 46 som vi har framför oss. Torsdagen den På samma sätt kommer alla andra ersättningar att öka så länge vi har den 11 december 1980 inflationstakt som vi har — för det är ändå det som är avgörande — men i något långsammare takt. Människorna kommer naturligtvis också att märka att Besparingar i summorna på utbetalningskorten blir allt högre. Jag tycker inte att det är statsverksamheten, riktigt att som socialdemokraterna i partitaktiskt syfte — jag kan inte säga — mm.m. annat — måla upp denna skrämselbild. Jag menar också att det i ett allvarligt ekonomiskt läge är viktigt att vi ser över relationerna mellan olika grupper, mellan de aktiva och pensionärerna, så att alla får del av det tillväxtutrymme som faktiskt finns. Jag upprepar -— för vilken gång i ordningen vet jag inte; vi har haft en debatt om detta tidigare — att vi kommer att se till att de gruppers intressen som Sven Aspling och jag här har apostroferat skall tillgodoses. Vi återkommer med förslag. Jag kan inte förstå varför Sven Aspling beklagar att vi kommer att göra det — det var faktiskt vad Sven Aspling nyss sade. Om vi gör det blir det ingen spareffekt, sade Sven Aspling. Erkänn att ni här försöker att sitta på två stolar samtidigt: Å ena sidan kritiserar ni oss för att vi inte tillgodoser de allra svagastes behov, å andra sidan för att det då inte blir några spareffekter. När jag nu har ordet vill jag något redogöra för vad vi på olika områden gjort för pensionärerna, som kommit att spela huvudrollen i den här debatten. Vad som hänt under hösten vet alla: De faktiska pensionerna har ökat kraftigt. Det har skett i enlighet med de regler vi haft också tidigare. Vi kommer att återkomma med ett förslag om ytterligare förbättringar av pensionstillskotten efter den 1 juli 1981, förbättringar som alltså träder i kraft den 1 juli 1982. Reglerna för kommunalt bostadstillägg är i dag sådana att fullt bostadstillägg utgår om årsinkomsten utöver folkpension och pensionstillskott inte överstiger 2 000 kr. för den som är ensamstående eller 1 500 kr. för var och en av två makar. Är inkomsten högre minskar bostadstillägget. Nu ändrar vi dessa regler, så att pensionärernas bostadstillägg kommer mera i paritet med bostadstilläggen för icke pensionärer. Det har så att säga skett en urholkning av bostadstilläggen för jämförbara grupper. Men de som har bara folkpension och liten sidoinkomst berörs inte av detta förslag. För de folkpensionärer som berörs kan minskningen av det kommunala bostadstillägget inte bli större än 333 kr. per år. I det avseendet håller vi alltså också de sämst ekonomiskt rustade skadeslösa. Vid inkomstprövning av kommunalt bostadstillägg till folkpension tas hänsyn till förmögenhet över 75 000 kr. för ensam pensionär och 120 000 kr. för makar. De nu pågående fastighetstaxeringarna beräknas innebära kraftigt höjda taxeringsvärden på egnahemsfastigheter. För att detta inte skall leda till kraftigt minskade bostadstillägg nästa år har vi lagt fram förslag till riksdagen om att värdet av fastighet som bebos av g skall tas upp med endast hälften av det nya taxeringsvärdet. Därmed neutraliseras effekterna av de nya taxeringsvärdena — återigen av omtanke om dem som, vilket Sven Aspling så riktigt framhållit, varit med och byggt upp vårt välfärdssamhälle. Regeringen har också lagt fram förslag till riksdagen om justeringar av reglerna för extra skatteavdrag för folkpensionärer. Innebörden av detta förslag är att den som enbart har folkpension och pensionstillskott i praktiken skall vara befriad från inkomstskatt för år 1980. För den som har inkomster utöver vad som motsvarar folkpension och pensionstillskott avtrappas det extra skatteavdraget successivt. Vidare föreslås att effekterna av de nya taxeringsvärdena skall neutraliseras även när det gäller inkomstbeskattningen för folkpensionärer. Det här är några åtgärder utöver dem jag redan förut har nämnt som visar att vårt tal om att skydda de svagaste i samhället har fog för sig i verkligheten.

Herr talman! Nog är det något av den uppoch nervända världen, och nog är man i avsaknad av alla sakliga argument, när man står upp här som Karin Söder gjorde och säger att vi egentligen ifrågasätter om det är riktigt att söka kompensera de svagaste grupperna för vad ni ställt till med i fråga om försämringar. Det måste väl ändå finnas någon gräns för den demagogi som här utvecklas. Det är inte anständigt att föra ett resonemang av det slaget, fru Söder. Här har ni lagt fram ett hoprafsat förslag, vars konsekvenser ni inte har tagit reda på. När dessa blev uppenbara och reaktionen kom från handikappade och alla andra utsatta grupper som drabbas av era s.k. besparingar, då börjar ni retirera och utfärdar löften att man nog skall söka finna vägar för att kompensera dem för de försämringar ni åstadkommer. Inser inte fru Söder att därmed har ni själva erkänt hur illa genomtänkt och orimligt hela förslaget är? Det finns bara en utväg ur den omöjliga situation ni har försatt er i, och det är att stryka ett streck över hela förslaget och se till att de handikappade och andra utsatta grupper får behålla de trygghetsförmåner de i dag har. Den garantin vill vi ge de handikappade och pensionärerna genom att helt naturligt avvisa hela förslaget. Det är en fantastisk glidning i all argumentation som förekommit på senare tid. Fru Söder talade sig varm om ATP. Jag noterar det. Men glöm inte att vad ni nu gör är att ni har börjat nedrivningen av ATP —- dokumenten ligger på bordet. Ta del av vad de sakkunniga, som har satt sig in i detta, klart deklarerar: Det är vad som sker. Tydligen har inte fru Söder blivit medveten om vilka konsekvenser förslaget får och att några pensionstillskott inte kompenserar de försämringar som uppstår genom förändringarna av basbeloppet och försämringarna av KBT. Det är illa nog. Det räcker alltså inte med vare sig de pensionstillskott Nr 46 riksdagen redan har beslutat eller de pensionstillskott som ni därutöver har utlovat. Det här endast understryker att ni inte ens denna dag, när riksdagen står inför avgörandet, har klart för er förslagets konsekvenser. Mer behöver inte sägas, men jag vill ha det noterat. statsverksamheten, Slutligen vill jag bara säga — tiden medger inte mer — att allt rimmar så illa» m. här. Att tala om solidaritet och socialt motiverade fördelningseffekter, när på riksdagens bord ligger ett dokument som direkt visar motsatsen, är helt enkelt upprörande.
Herr talman! Eftersom Sven Aspling inte har någon ytterligare replik, vill jag inskränka mig till att säga att vad vi faktiskt försöker föra, trots vad som Sven Aspling säger, är en medveten fördelningspolitik. Det gäller att minska klyftorna i samhället också i en situation när vi har låg tillväxt i ekonomin. Det har varit utgångspunkten för mitt arbete och regeringens arbete.

Herr talman! Fru Söder slutade sitt anförande med att säga, att regeringen försöker föra en medveten fördelningspolitik. Men man har här lagt fram ett förslag om vars konsekvenser man var helt omedveten. Jag lyssnade också på inledningsanförandet. Där anförde Karin Söder som ett försvar för förändringarna av beräkningen av konsumentprisindex att det sker en motsvarande förändring på indexskatteskalan. Det må så vara, men vad hjälper det de 800 000 pensionärer i vårt land som inte betalar någon statsskatt, men som kommer att få vara med om att värdesäkringen av deras pensioner urholkas? Karin Söder sade också att pensionärerna kommer att få ökningar av sina pensioner, men i långsammare takt. Detta kan man säga enklare: Vi kommer att ta bort värdesäkringen, det är därför ökningen sker i långsammare takt. Jag förstår inte heller varför man redan innan ett förslag är antaget börjar diskutera de förändringar man måste göra för att mildra konsekvenserna av förslaget. Då finns väl inget annat betyg att sätta än att förslaget var ogenomtänkt. Om man nu ömmar för de svagare grupperna, borde man ju allra först tittat närmare på konsekvenserna för just dessa grupper. Men de kommer i efterhand. Man sätter detta förslag i sjön och först därefter ser man efter hur det fungerar och funderar över hur man eventuellt skall göra. Ja, så går det till i dag. Jag skall gå över till de reservationer som är fogade till utskottets betänkande. I propositionen föreslår departementschefen att kompensationsnivån för delpensionärerna fr.o.m. den 1 januari 1981 skall sänkas med 15 90, från nuvarande 65 96 till 50 96. att trappa ned sin arbetsinsats i förvärvslivet. Den 1 januari 1980 utsträcktes möjligheten och omfattar nu även egenföretagare. Delpensionsreformen kom att bli mycket uppskattad. Det var en reform som svarade mot människors behov. F. n. har ca 55 000 människor delpension, det motsvarar knappt en fjärdedel av dem som skulle kunna vara aktuella. Regeringen redovisar inte i propositionen det material man själv beställt från riksförsäkringsverket till den 1 oktober 1980, ett material som skulle redovisa erfarenheterna av reformen, och särskilt då förmånsnivån och kontrollfunktionerna. Det finner vi minst sagt egendomligt. Har då antalet delpensionärer ökat på ett sätt som spränger kalkylerna? Inte alls. Jag vill erinra om att pensionsålderskommittén i sitt betänkande antog att omkring en fjärdedel av antalet anställda i åldern 60-65 år, eller omkring 60000 personer, skulle komma att utnyttja möjligheterna till delpensionering under de första två till tre åren. I augusti 1980 var antalet delpensionärer 56 514, inkl. egna företagare. Av riksförsäkringsverkets rapport framgår också att kostnaderna inte kommer att täckas av den från början uttagna avgiften. Det vill jag här ha sagt, att första gången ett underskott uppkom var i slutet av år 1978. I en tidigare rapport till regeringen föreslog verket en höjning av delpensionsavgiften från 0,25 9 till 0,45 96 fr.o.m. år 1978. Men ingenting hände 1978 — jo, det hände väl ett regeringsskifte. Det kan väl kännas litet genant att jag behöver påminna om att det var Gabriel Romanus som lade fram en proposition som höjde avgiften, tyvärr inte förrän fr.o.m. den 1 januari 1980. Under tiden har underskottet ökat i delpensionsfonden.

Riksförsäkringsverket redovisar också att man med en temporär höjning av avgifterna med en tiondels procent kan nå balans under 1982 och 1986 vända fondunderskottet till ett överskott. Därefter skall man kunna återgå till en lägre uttagsprocent. Det förtjänar påpekas att beräkningarna är baserade på en kompensationsnivå på 65 20. Nog hade det varit av allmänt intresse, om dessa uppgifter hade redovisats i propositionen. Det finns vad gäller arbetstagare heller inga motiv till förändringar från kontrollsynpunkt. I riksförsäkringsverkets rapport redovisas också ett forskningsarbete av vilket framgår att delpensionärernas yrkesaktivitet i väsentligt högre grad än för de yrkesaktiva ligger inom tillverkningsindustrin. Det är också värt att notera att det i rapporten när det gäller hälsotillståndet sägs att delpension fungerar på ett förebyggande sätt. Det sägs vidare: ”I ett längre perspektiv kan tänkas en mer problemfri ålderdom med bättre hälsa och därmed bättre möjligheter till en meningsfull tillvaro som ålderspensionär.” Det vore väl bra, om vi kunde klara det. Kort sagt: de data som har lagts fram av riksförsäkringsverket ger inget stöd för regeringens förslag. Reformen har tvärtom fungerat på avsett sätt. Därmed rycks också regeringens argument för en försämrad kompensationsnivå undan. Delpensionsreformen har fungerat endast en kort tid. Det är mot denna bakgrund alltför tidigt att dra slutsatser av det slag som regeringen gör. Vi har haft en period med stark inflation och sänkta reallöner. Det är möjligt att regeringen har givit upp, att denna bild också ingår i regeringens föreställningsvärld om framtiden. Endast om så är fallet, kan den föreslagna försämringen av delpensioneringen vara begriplig. Men, herr talman, detta är inte socialdemokratins syn på hur framtiden bör gestalta sig för människor i vårt land. Delpensioneringen är ingen lyxreform. Motsatta tongångar har dock hörts allt oftare i debatten, senast på Svenska arbetsgivareföreningens sammankomst i Älvsjö. Jag kan inte finna att en kompensationsnivå på 65 96 är stötande hög i något pensionssystem. Det har heller inte framförts i debatten. Endast när det gäller delpensioneringen skall procentsatsen sänkas. Vid genomförandet av delpensioneringsreformen utgick man i propositionen från en sammanlagd kompensationsnivå av deltidsarbete och delpension på 85-90 26 av den föregående inkomsten vid heltidsarbete. Riksförsäkringsverket redovisar utfall i bruttoinkomstlägena 40 000-80 000 kr. på mellan 84,7 och 88,3 70. I augusti 1980 låg 75 96 av delpensionärerna i dessa inkomstintervall. Det är alltså ingen lyxreform. Intentionerna har fullföljts. Man utgår från att sänkningen av kompensationsnivån skall innebära en besparing på 150 milj.kr. i nuvarande prisläge. Det betonas i propositionen att kostnadsförändringarna är svåra att bedöma. Det har heller inte angetts eller gått att få någon uppfattning om vid vilken tidpunkt besparingen kan komma att uppgå till 150 milj.kr. per år. Jag vill erinra om att besparingarna inom delpensionsförsäkringen inte påverkar statsbudgeten, eftersom försäkringen i sin helhet i princip är avgiftsfinansierad. Med tanke på antalet inkomna ansökningar om delpension sedan regeringens förslag blev känt för allmänheten är besparingseffekterna än svårare att överblicka än vad som antyds i propositionen. Riksförsäkrings verket har i dagarna tagit fram ett material som visar skillnaden i antalet | inkomna delpensionsansökningar veckorna 40-46 åren 1979 och 1980. T. o. m. vecka 46 år 1980 har det inkommit 30 938 ansökningar — 43 4 fler än under hela 1979. Det sammanlagda antalet ansökningar under 1980 kan uppskattas till 35 000, kanske närmare 40000. Ökningen inom landets försäkringskassor varierar från lägst 107 90 i Östergötlands län till högst 297 Ze i Västmanland. I Gävleborg är ökningen 239 26, i Stockholms län 204 20, i Norrbotten 245 20, i Göteborg 194 20 och i Halland 175 96, för att endast nämna några. Jag tror att det hade varit klokt om man tänkt mer än en gång innan förslag om sänkning av kompensationsnivån framlades för riksdagen. Besparingen på 150 milj.kr. kan med tanke på ett väsentligt större antal delpensionärer vändas till ett underskott under de närmaste åren. Var det inte besparingar främst i det korta perspektivet som regeringen var ute efter? Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 3. Vi har i vårt land byggt upp ett enhetligt socialförsäkringssystem. Det har varit till gagn för både anställda och företagare. I sparpropositionen visar regeringen nu att man har långt framskridna planer på att försämra också sjukförsäkringen. 1978 tillsatte regeringen en utredning, som har till uppgift att mildra de ogynnsamma effekter som uppstår vid sjukfrånvaro för deltidsoch korttidsanställda. Kompensationen vid inkomstbortfall är för dessa grupper betydligt lägre än för heltidsanställda. Detta upplevdes som en positiv uppgift, eftersom det är väl dokumenterat att det är nödvändigt att finna lösningar som innebär förbättringar för ett stort antal människor. Enligt direktiven skulle kommittén också pröva förutsättningarna att införa en period under vilken arbetsgivaren skall svara för sjukersättningen, dvs. sjuklön, i stället för nuvarande ersättningsregler. Av direktiven framgick också att utredningen bör uppmärksamma att sjuklönesystem inte får leda till svårigheter för personer med relativt hög sjuklighet eller med arbetshandikapp att få arbete. Kommittén har i oktober månad fått tilläggsdirektiv signerade av Karin Söder. I dessa heter det bl.a. att det kan finnas behov av särskilda åtgärder för att förhindra att vissa handikappade personer med svag hälsa utestängs från att få anställning på grund av risken att de kommer att medföra högre lönekostnader. Jag tror det är en berättigad oro som Karin Söder känner, för detta kan ju innebära en hårdare sortering bland arbetssökande. Företagen kan undvika att anställa dem som misstänks ha hög sjukfrånvaro. Det kan drabba de redan svaga grupperna, t.ex. de handikappade, äldre, kvinnor med små barn. Låt mig som en liten hälsning få säga: Ingen bör väl sättas i sjön på detta område, om vi innan vi fattar beslutet talar om att vi skall finna vägar att förändra för de svaga och utsatta grupperna. I länder som redan har infört sjuklönesystem och där man nu har högre arbetslöshet än här — men vi vet vad vi också har att vänta oss — så är tendensen klart framträdande att dessa människor har svårigheter. Låt inte dessa sättas i sjön, samtidigt som vi gör stolta deklarationer i FN inför 1981 års handikappår! Utredningen har ytterligare tilläggsdirektiv. Den skall senast den 1 mars 1981 komma in med underlag till olika alternativ för att uppnå kostnadsbesparingar inom ersättningssystemet, t.ex. i form av lägre kompensationsnivå under de första dagarna av en sjukperiod eller införande av ett system med karens. Men en utgångspunkt bör därvid vara att besparingarna skall påverka olika grupper på i princip likartat sätt. Jag ställde en fråga till Karin Söder i en debatt här i riksdagen den 16 oktober, och jag fick ett svar som jag vill läsa in i kammarens protokoll än en gång: ”Den andra frågan gällde formuleringen att besparingarna skall drabba olika grupper på ett i princip likartat sätt. Jag vill gärna understryka att jag Nr 46 inte vill medverka till att vi åter hamnar i en situation där — om man så får Torsdagen den uttrycka sig — blåblusens folk har det sämre i sjukpenninghänseende än andra 11 december 1980 människor. En förändring i sjukförsäkringssystemet måste ovillkorligen vara utformad så att alla, oavsett vilket yrke de har, skall ha samma grund för sin Besparingar i trygghet. Det är detta som är utgångspunkten för formuleringen. Jag är glad statsverksamheten, att jag nu får klarlägga detta, för vi behöver ju inte gå så långt tillbaka i tiden — mm m. för att finna att förhållandena i det här avseendet varit ganska ojämlika.” Det är helt riktigt. Det finns också f. n. möjlighet att avtalsvis tillförsäkra arbetstagare rätt till sjukersättning utöver de förmåner som följer av den allmänna försäkringen. För LO-gruppen gäller en försäkring under en period av 30 dagar, men andra grupper — statsanställda, landstingsanställda och kommunalanställda, dvs. stora tjänstemannagrupper i vårt land — har en sjuklön som dels ligger på en hög nivå, dels gäller för en betydligt längre tid. Om de föreskrifter som vi har att jobba efter i utredningen skall följas, om direktiven att alla skall drabbas på i princip likartat sätt skall följas, vad innebär då det? Jo, det innebär att vi måste få en tvingande lag på vår arbetsmarknad. Jag skulle vilja fråga Karin Söder: Är Karin Söder beredd att medverka till att vi på arbetsmarknadens område i vårt land får en tvingande lag? Såvitt jag kan se är detta den enda möjligheten, om man skall få dessa sänkta kompensationsnivåer att i princip drabba alla lika. En tvingande lag skulle vara något helt unikt i vårt land. Det är mycket som denna kommitté har att arbeta med. Det är stora frågor, och det är väsentliga frågor. De bör inte forceras fram. Jag skulle vilja vädja till Karin Söder att verkligen fundera över vad det är hon egentligen har bett utredningen att klara av, när hon sagt att den till den 1 mars 1981 skall lägga fram ett underlag till regeringen. Jag vill påstå att detta är omöjligt. Jag tycker att Karin Söder skulle tränga djupare in i den här frågan och se på vilka avvägningar som behöver göras och vad man behöver diskutera för att vi skall få ett förslag som vi kan ha nytta av och som kan utgöra ett underlag för diskussioner för och emot. Se nu till att det återigen inte läggs fram ett förslag som är ogenomtänkt, för det förlorar verkligen den här frågan på, och låt inte sjukförsäkringen bli föremål för en förändring lika hastigt och lika ogenomtänkt som blivit fallet när det gäller de andra områdena vi diskuterar i dag. Men det skall bli dyrare också på andra områden. Man skall — förutom att man nu har höjt avgiften vid läkarbesök — höja karensbeloppet vid sjukresor från nuvarande 13 kr. till 30 kr. och vid resor med anledning av tandvård från 21 kr. till 38 kr. Som skäl anges att administrationskostnaderna är höga i förhållande till utbetalade belopp. Även här berörs svaga grupper. Jag vill erinra om att vi i utskottet fått en skrivelse från njursjuka som behöver åka för dialys tre gånger i veckan. Det kostar dem i dag 39 kr. i veckan, men det kommer att höjas till 90 kr. Är detta möjligen också en grupp som kommer att bli föremål för speciella åtgärder i likhet med de andra grupper vi har talat om? Vi föreslår här att man skall stanna vid en höjning till 20 kr. för resor i 101 Karin Söder har också talat om högkostnadsskyddet. Kostnaden för läkemedel höjs nämligen till 40 kr. från den 1 januari 1981. Vi har i vår motion övervägt hur vi skall ställa oss till denna fråga, och vi har kommit fram till att vi kan acceptera detta, om det med en tidsmässig samordning blir ett effektivt högkostnadsskydd. Herr talman! 1975 tillsattes socialpolitiska samordningsutredningen. I direktiven ingick att vi skulle samordna de olika försäkringsformerna. Vad händer nu? Jo, första gången regeringen lägger fram en proposition som är grundad på denna utrednings arbete, då brister man flagrant på tre punkter just när det gäller samordningsfrågorna. Först genomför man kostnadshöjningen från den 1 januari 1981. Sedan skall man samordna från den 1 juli 1981, men vi vet ju inte om det kan ske vid den tidpunkten. Det måste väl ändå föras förhandlingar med sjukvårdshuvudmännen om de kostnader och kostnadsökningar — det vill jag betona — som kommer att träda i kraft fr.o.m. den 1 januari 1982. Hade det inte varit bra och väckt respekt, om det menas allvar med talet om samordning, att man när den första propositionen lades fram hade sett till att den blev samordnad? Herr talman! Man skulle kunna säga mycket mera om detta, men andra punkter kommer Helge Karlsson att behandla, och jag vet att detta även gäller Börje Nilsson. Jag vill sluta med att säga följande till Karin Söder: Vad man än vill kalla det, solidaritet kan det inte kallas för. Känns det ändå inte litet besvärande, Karin Söder, att — efter alla deklarationer som gjorts av centerpartister från denna talarstol, vid så många tillfällen — vara den första socialministern i vårt land som signerar en proposition som är så ogenomtänkt och som innebär så stora svårigheter för så betydande grupper?

Herr talman! Doris Håvik tog upp en lång rad frågor. Först sade hon att konsekvenserna av basbeloppsförslaget inte skulle vara övertänkta och att vi av den anledningen kommer med förslag i efterhand. Jag kan försäkra Doris Håvik att vi har tänkt igenom förslaget. Långt innan Doris Håvik talade om saken från den här talarstolen har vi förberett åtgärder med anledning av konsekvenserna för vissa grupper. Detta är alltså inte att komma i efterhand. Sedan vill jag hålla med om att delpensionen inte är någon lyxreform. Det är en reform för att man skall kunna avtrappa sin arbetsinsats under den senare delen av sin yrkesverksamhet. På en punkt vill jag korrigera Doris Håvik, och det är när hon säger att detta inte är något besparingsförslag för statsbudgeten. Nej, det är ju faktiskt så, att delpensionssystemet fortfarande går med underskott som finansieras över statsbudgeten. Så länge fonden själv inte kan stå för utbetalningarna verkar det här som en besparing för statsbudgeten. Detta är alltså en faktisk upplysning om hur det ligger till i detta sammanhang. Utgångspunkten för det förslag som vi har lagt fram är ju att relatera den inkomst man får efter en delpension till den utveckling som har ägt rum för människor i aktiv ålder. Det står också uttryckligen i propositionen. Jag tycker inte att det alls är märkvärdigt att det har kommit en lång rad ansökningar om delpension under hösten. Tvärtom är det mycket naturligt. Det skulle förvåna mig mycket, om det inte blir en motsvarande sänkning av antalet ansökningar under det kommande året. De som kanske hade tänkt sig att vänta till nästa år har nämligen gått in tidigare och ansökt om delpension. Jag tycker således att det är en ganska naturlig reaktion efter den debatt som vi har haft under hösten. Den försämring som Doris Håvik talade om är alltså tagen med hänsyn till den utveckling av reallönen för de yrkesverksamma på arbetsmarknaden. Jag tycker att det är rimligt, eftersom de här människorna, som från sina utgångspunkter med all rätt har begärt delpension, ju fortfarande är aktiva på arbetsmarknaden. En annan fråga som Doris Håvik tog upp var spörsmålet om tilläggsdirektiven till sjukpenningkommittén. Det är ju riktigt att de direktiv som nu gäller för arbetsgivarinträde fanns redan i de ursprungliga direktiven, så det är alltså inte fråga om någonting nytt. Jag står fortfarande fast vid de deklarationer som jag gjorde från den här talarstolen och som Doris Håvik så vänligt citerade här. Det är en självklarhet att i princip samma regler skall gälla för alla grupper — om man kommer fram till att vi skall ha ett sådant sjuklönesystem. Däremot väntar jag med spänning på det förslag som Doris Håvik och övriga ledamöter i kommittén kommer att lämna. Först då det lagts fram har jag anledning att ta ställning till huruvida ert förslag innebär en framkomlig väg eller ej. Detta gäller också den andra delen av tilläggsdirektiven. Statsråd brukar inte förväntas uttala sig om utredningsresultat förrän de fått dem på sitt bord. Jag vill också understryka att jag står i nära kontakt med utredningens ordförande beträffande den knappa tid som står till förfogande. Men utgångspunkten har varit att vi vill pröva om det finns möjligheter att med bibehållna goda sociala förhållanden använda några andra system än det nuvarande sjukförsäkringssystemet. Remissvaren och den vidare behandlingen får visa om detta är möjligt, och vi väntar oss underlag från sjukpenningkommittén. Jag vill åberopa några andra saker som Doris Håvik tog upp. Bl. a. anförde hon att man inte skulle ha tagit hänsyn till socialpolitiska samordningskommitténs propåer om att ett eventuellt införande av högkostnadsskydd skulle ske på ett samordnat sätt. Det är faktiskt så, Doris Håvik, att också socialdemokratiska regeringar har höjt läkemedelsavgifter och läkarvårdsavgifter utan att föreslå ett högkostnadsskydd. Där ser jag inte alls någon skillnad. Däremot har riksdagen ofta fastlagt principer för hur olika sociala reformer skall utformas. Därefter har man — när riksdagen lagt fast principerna — gått till förhandlingar med berörda instanser. Så blir det också i det här fallet med högkostnadsskyddet. Och det är min förhoppning att Doris Håvik, som jag vet har varit en varm anhängare av högkostnadsskydd i olika sammanhang, också skall vara beredd att aktivt stödja ett sådant här förslag. Det innebär en viktig reform för de människor som har stort behov av läkarvård, medicinering och behandling. Sedan var det fråga om resor. Det är faktiskt så att ersättningen för sjukresor sedan länge har varit föremål för utredning, och vi ser fram mot att också finna en möjlighet att i det avseendet införa ett högkostnadsskydd. Framtiden får utvisa om det blir möjligt. När det gäller de handikappade är faktiskt kostnaderna för resor en post som inräknas när man bedömer rätten till handikappersättning. En person som på grund av sitt handikapp måste göra täta resor till sjukhus kan, om förutsättningar i övrigt föreligger, genom handikappersättningen kompenseras för sina kostnader. Det är mycket viktigt att få säga detta i riksdagens talarstol i dag, eftersom det har förekommit ganska många vilseledande uppgifter i det här avseendet.

Herr talman! Jag är helt på det klara med att vi har befunnit oss i den egendomliga situationen att riksförsäkringsverket under lång tid har fått rekvirera pengar från statskassan för att över huvud taget kunna betala ut delpensionerna — och verket har varit redovisningsskyldigt varje kvartal. Men det är inte avsikten med försäkringen. Den skall vara avgiftsfinansierad. Och nog var det litet nonchalant att bortse från det förslag som lades fram av verket 1977 — som man inte gjorde någonting åt förrän den 1 januari 1980. Regeringen har helt enkelt försatt sig i dagens situation. Det är alldeles uppenbart att fler söker delpension. Men Karin Söder sade någonting som var intressant. De kanske har sökt ett år tidigare än de hade tänkt, sade hon. Ja visst, kanske två tre år tidigare också, vilket innebär att de kommer att finnas längre tid i systemet och därigenom kommer kostnaderna att öka. Det är ju alldeles uppenbart att så sker. Sedan fick jag inget svar på min fråga. Arbetsgivarinträde har vi inte att utreda enligt direktiven, utan det gäller ett sjuklönesystem. Arbetsgivarinträde är någonting helt annat som finns på den statliga sektorn. Det kan vi väl stryka ur debatten här, för det handlar ju inte om det i direktiven. Karin Söder slår fast att det system det här är fråga om skall gälla lika för alla, ovillkorligen. LO har det inte i avtal, men de flesta har det. Om vi skall införa karensdagar, skall vi då riva upp gamla avtal där sjuklönen är garanterad? Det kan man väl inte göra, med de kostnader det skulle innebära att avlösa de gamla avtalen. Då finns det bara en väg, om Karin Söders deklaration här skall hålla — att det skall gälla i princip lika för alla — nämligen en tvingande lag på arbetsmarknaden, som förbjuder parterna att träffa avtal om dessa förmåner. Är Karin Söder beredd att sätta en sådan lag i sjön och förbjuda arbetsmarknadens parter att förhandla på dessa väsentliga områden? Sedan till högkostnadsskyddet. Javisst, jag har varit anhängare av det, och jag är det fortfarande. Men jag tycker att skall det vara en samordning, då skall man inte höja kostnaderna från 25 till 40 kr. från den 1 januari — det skulle innebära stora påfrestningar. Det finns bl.a. barnfamiljer som får köpa mat på apotek till sina barn, som inte kan äta vanlig mat. Det finns Nr 46 också andra som får betydande kostnader. I fråga om handikappade med rätt till bil påverkar kostnaderna beräkningen av handikappersättningen. Karin Söder vet hur snäva gränserna är vid bedömningen av handikappersättning. Är man beredd att mjuka upp dessa gränser?
Herr talman! Jag vill upprepa vad jag sade tidigare. Jag förväntar mig att de svårigheter och de möjligheter som sjuklönealternativet innebär blir redovisade i utredningens förslag, och jag tar då ställning till dessa förslag. Om vi kallar det sjuklön eller arbetsgivarinträde må väl vara detsamma. Jag är helt på det klara med att arbetsgivarinträde i dag används på den statliga sidan. I varje fall med den utformning det här är fråga om kan det vara samma sak. Jag vill gärna beröra en fråga som Doris Håvik ställde i slutet av sitt anförande. Hon tog upp diskussionen om en social nedrustning. Jag vill understryka att under den tid som vi har haft icke-socialistiska regeringar i det här landet har det hänt väldigt mycket på det sociala området. Det hände oerhört mycket också under den socialdemokratiska tiden, ofta i stor enighet. Det reformarbetet har fortsatt, trots ekonomiska problem. Jag tycker att det är viktigt att framhålla detta i dag. Här har talats mycket om de handikappade. Anslaget över statsbudgeten till de handikappade har faktiskt sedan 1976/77 mer än fördubblats. Detta är värt att notera en dag då man från socialdemokratisk sida försöker ge sken av att vi skulle vara några ”sociala nedrustare”. Det finns mycket annat att peka på. Jag kan ta en sak som är viktig när det gäller handikapporganisationernas möjligheter att arbeta. Från 1977 har ökningen av anslaget till handikapporganisationerna mer än fyrdubblats. Det finns alltså fog för talet om att vi bedriver solidaritetspolitik. I lägen av ekonomiska svårigheter måste vi göra vissa smärre justeringar i utgående förmåner och omfördela till de svagares förmån. Man kan göra samma deklarationer när det gäller utvecklingen på barnomsorgens område. Där har vi haft en snabb ökning över statsbudgeten under de senaste fem åren. Det totala stödet har ökat med 144 96. Det finns alltså ett gott utgångsläge för framtiden. De förändringar som här föreslagits uppgår till några hundratal miljoner kronor. Det skall ses i ljuset av att socialhuvudtiteln totalt omsluter omkring 55 miljarder.

Herr talman! Karin Söder säger att utredningen skall komma med ett förslag, som hon då skall ta ställning till. Men jag vill säga till Karin Söder att direktiven och det uttalande som gjorts här i riksdagen inte går ihop, nämligen att detta skall drabba alla grupper lika. Då måste det bli en tvingande lag. Jag undrar om Karin Söder riktigt vet vad en tvingande lag 105 innebär på arbetsmarknaden. Annars skulle jag hoppas att Karin Söder sade: Det jag har sagt måste utredningen titta närmare på, för jag är inte beredd att medverka till att det kommer en tvingande lag på svensk arbetsmarknad. Det man har sagt och det man har skrivit är litet för löst — det stämmer inte, och därför måste man konkretisera sig. Vi har fått veta att olika anslag har fördubblats eller fyrdubblats. Det är ju bra. Men det måste sättas i relation till den inflation vi haft. Det är alldeles självklart att sådana kostnader måste öka, om bidragen skall behålla sitt reella innehåll. Kan det då bli något därutöver är det ju fint. Karin Söder säger att jag försöker ge sken av att det är fråga om en social nedrustning. Det är väl inte möjligt att LO, TCO och SACO/SR ställer upp på någonting som jag ”försöker ge sken av”. Dessa organisationer har tagit ställning på grundval av propositionen och kommit fram till att det reella innehållet i propositionen får dessa effekter. Därför avstyrker de med kraft att dessa förslag skall genomföras. Men dessa organisationer var kanske inte värda att lyssna till. Men regeringens egen myndighet, riksförsäkringsverket, har gjort en saklig prövning och pekat på vad detta kan få för konsekvenser. Denna prövning har det inte varit speciellt intressant att nämna under utskottsarbetet, och det verkar inte heller som om regeringen tagit något större intryck av den. Tänk vad det hade varit bra om ni talat med riksförsäkringsverket mera intimt och nära under propositionsskrivningen! Då hade kanske många yttranden från denna talarstol kunnat undvikas, nämligen yttranden av typen att det skall vi titta på senare och det skall vi ordna sedan om det får oanade och icke önskade effekter. Verkar det genomtänkt? När en proposition remitteras för att man skall få reda på vilka konsekvenser propositionsförslagen får, verkar det som om regeringen blir minst lika förvånad över de effekter som remissinstanserna anser kommer att bli följden av förslagen. Då säger man från regeringens sida: Det får vi rätta till sedan! Minskar inte det besparingseffekterna?
Herr talman! Jag vill gärna när Doris Håvik talar om den sociala situationen i vårt land peka på att socialpolitiken finansieras över olika offentliga budgetar, inkl. statsbudgeten, och understryka att det är totalsumman som är intressant i detta sammanhang. De transfereringar som sker till olika grupper är naturligtvis mycket viktiga för dessas konsumtion.

Det är ju den totala bilden som måste vara utgångspunkten för bedömningen av den sociala situationen i vårt land. Lägger vi samman de olika budgetarna på det sociala området, är jag alltså Nr 46 övertygad om att vi kommer fram till att den sociala sektorn väl försvarar sin plats. Det skulle förvåna mig om man inte, när man lägger samman alla delposter, kommer fram till att det blir en ökning av den sociala sektorns andel. Under sådana förhållanden kan man inte tala om en social nedrustning. d statsverksamheten, Även om vi tidigare, Doris Håvik, dess värre haft en hög inflation, har den m.m. ändå icke varit så hög att de siffror jag nämnde tidigare enbart skulle ha räckt till kompensation för inflationen.

Herr talman! I regeringens proposition 1980/81:20, om besparingar i statsverksamheten, m.m. säger socialministern följande i inledningen till bilaga 4, som gäller socialdepartementets verksamhetsområde: ”Från socialdepartementets huvudtitel på statsbudgeten bekostas främst olika sociala trygghetsanordningar som skall ge vård och service samt ekonomisk trygghet åt medborgarna.

Men det hjälper inte att vare sig upprepa argumenten eller höja rösten — det blir inte mer övertygande eller trovärdigt ändå. Om man tar del av förslagen i det föreliggande betänkandet, finner man att det är en hel katalog av åtgärder som undanröjer eller äventyrar den ekonomiska tryggheten för de grupper socialministern nämner. För barnfamiljer, åldringar, sjuka och handikappade innebär förslagen en social nedrustning. Sammanfattningsvis innebär förslagen bl.a. en försämring av indexunderlaget för beräkning av gällande basbelopp, en försämring av inkomstberäkningen för kommunalt bostadstillägg och hustrutillägg, en försämring av delpensionen och en försämring och fördyring av såväl sjukvårdssom tandvårdskostnader. Inom sjukvården berörs såväl patientavgifter som medicin och sjukresor. Hur någon kan påstå att detta inte leder till försämringar av de grundläggande trygghetsanordningarna, utan bara till en viss uppbromsning av kostnadsökningarna för staten och den allmänna försäkringen, är obegripligt. Men detta finns faktiskt också att läsa i inledningen till bilaga 4. Det rör sig ju om miljardbelopp som undandras just nämnda grupper, vilka regeringen samtidigt säger sig vilja skydda. Det är inte heller så att alla försämringar och fördyringar som drabbar 107 många människors levnadsstandard är begränsade till den s.k. sparplanen. Det finns även andra överenskommelser och pålagor som drabbar orättvist och lägger ytterligare ekonomiska bördor på de ekonomiskt svaga grupperna. Det nya året 1981 inleds med en chockhöjning av livsmedelspriserna på uppemot 11 92 enligt prisoch kartellnämndens beräkningar. Hyrorna höjs kraftigt. Dessutom aviseras höjda avgifter för bl.a. el, telefon och TV-licenser, och därutöver höjs priset på en stor del av de sociala tjänsterna. Jag skall begränsa mitt inlägg i debatten till att något belysa hur pensionärernas ekonomiska situation påverkas av regeringens sparförslag. Inga Lantz kommer sedan att ta upp den övriga delen av betänkandet. Pensionärerna är en grupp som regeringen tycks tro lever i lyx och överflöd. Därför skall man nu dra åt svångremmen och ställa upp för den omfördelning från de fattiga till de rika som är regeringens recept för att lösa den ekonomiska krisen. Jag måste — jag vet inte för vilken gång i ordningen — börja med att påminna om att när nuvarande pensionssystem infördes var samtliga partier i riksdagen överens om att pensionärerna skulle följa med i den allmänna standardutvecklingen i samhället. Och målsättningen — som man också var överens om -— var att pensionen skulle utgöra 60 26 av den genomsnittliga industriarbetarlönen. Ingenting har under de år som gått gjorts för att infria den målsättningen. Tvärtom har pensionärerna när löneutvecklingen varit gynnsammare fått vidkännas en standardförlust i jämförelse med dem som stått i produktionen. Men då har det varit tyst från regeringshåll, medan det nu, då reallöneutvecklingen är negativ, förespråkas från olika håll att pensionerna skall följa löneutvecklingen i stället för som nu konsumentprisindex. Som upplysning bör det kanske påminnas om att folkpension med helt pensionstillskott fortfarande ligger kvar på samma nivå i förhållande till industriarbetarlönen som när systemet infördes, dvs. ca 30 9o. Och den ekonomiska situationen för den enskilde pensionären blir ju inte bättre av den jämförelse som görs mellan den totala reallöneökningen och motsvarande siffra för hela pensionärskollektivet. En sådan jämförelse är bara till för att skapa motsättningar mellan dem som är i produktionen och dem som av åldersskäl har gjort sin insats och nu står utanför arbetsmarknaden. Det är något som jag hoppas inte kommer att leda till resultat. Ingen löntagare kan godkänna finansutskottets motivering för att ändra nuvarande principer för indexberäkning av basbeloppet som underlag för olika sociala förmåner, nämligen att det om pensionärerna får behålla sin s.k. värdesäkring av pensionerna inte blir något utrymme över för löneökningar. Det är minst sagt fult att spela ut pensionärer och löntagare mot varandra, som nu görs från regeringshåll. Karin Söder sade i sitt anförande att vi måste stabilisera ekonomin. Men det finns en ny dansk undersökning som på svenska heter Lönenivå och konkurrensförmåga, och den visar att det inte finns några som helst statistiskt fastlagda samband mellan lönenivå och investeringar — och inte heller mellan lönenivå och sysselsättning. Tvärtom ökar vad man kallar köpkraftsproduk Nr 46 tivitet med snabbare lönestigningstakt. Enligt studien skulle en 5-procentig ökning av lönestigningstakten ge som resultat att produktiviteten ökade med mellan 3 och 4 96. Med högre löner får man alltså en bättre konkurrensför måga, enligt statistiken. Detta är någonting för regeringen att fundera på. Detsamma blir naturligtvis konsekvensen beträffande pensionerna om köpkraften bibehålls. Pensionärerna och deras organisationer motsätter sig inte en standardfölj samhet av pensionerna men de menar att först måste pensionärerna kompenseras för de förluster som de under många år fått vidkännas, då pensionerna enbart har följt prisutvecklingen, och vidare måste deras krav att pensionen skall utgöra 65 96 av genomsnittslönen tillgodoses. Detta skulle, beräknat på en genomsnittlig årsinkomst på 65 000 kr., innebära en pension på drygt 42000 kr. eller en fördubbling av det belopp som folkpension och helt pensionstillskott i dag uppgår till. Även om man räknar med ett generöst bostadstillägg — en förmån som regeringen också vill försämra — så återstår en dryg del att fylla ut innan den målsättningen har nåtts. Det tycks också vara nödvändigt att påminna om att fortfarande är den övervägande andelen av de 1,3 miljoner pensionärerna beroende av helt eller reducerat pensionstillskott. Här finns alltså inget köpkraftsöverskott eller utrymme för besparingar. Och om regeringen verkligen tänker infria löftet att skydda de ekonomiskt svaga, borde socialministern nu, i samband med förslaget till ändring av basbeloppsberäkningen, ge besked om vilka förbättringar av pensionstillskottet som hon vill föreslå — i stället för att hänvisa till att hon återkommer med förslag senare. Man kan inte enligt vpk:s mening samtidigt som man föreslår en rad åtgärder för att sänka den allmänna standardnivån i samhället — en standardsänkning som hårdast drabbar de ekonomiskt svaga — förändra beräkningsgrunden för det basbelopp som är grundvalen för en stor del av vårt sociala trygghetssystem. Ingen, och allra minst regeringen, har klart för sig vilka effekter en sådan förändring får. Vpk som inte sitter i utskottet och inte deltagit i realbehandlingen måste avstå från en katalogisering av effekterna av en förändrad basbeloppsberäkning. Vi kan hänvisa till remissinstanserna som visar på en del, och socialdemokraterna har i sin reservation 1 tagit upp en mängd problem som uppstår. Vi kan därför begränsa oss till ett yrkande om bifall till denna reservation. Regeringen föreslår också en ändring beträffande inkomstprövningsregeln för kommunalt bostadstillägg och hustrutillägg. Vpk:s motivering för avslag på denna försämring är att också detta förfarande drabbar orättvist. Regeringen halverar helt enkelt beloppen som kvalificerar för bidrag. Detta betyder i realiteten att det endast blir de pensionärer som är berättigade till pensionstillskott som kommer att få bostadstillägg. Vpk ansåg att det var ett framsteg när riksdagen beslutade att statsbidrag bostadstillägg. Detta innebar en viss utjämning av de bostadsbidrag som utgick i kommunerna — som förut varit väldigt godtyckliga, ibland beroende på viljan och ibland beroende på kommunernas ekonomiska förutsättningar. Kravet för statsbidrag var att bostadskostnaden upp till en övre hyresgräns täcktes till 80 90. Från den 1 januari 1981 höjs den övre hyresgränsen till 750 kr. för ensamstående och 850 kr. för makar. Men detta blir bara ett slag i luften, då socialministern aviserar att hon skall återkomma med förslag om en sänkning av statsbidraget från 43 till 38 26, för det är ingen som tror att kommunerna kommer att kompensera den skillnad som då uppstår. Kommunerna drabbas ju också hårt av regeringens sparplan. I det här fallet som i många andra blir det den enskilda individen som drabbas. En annan försämring, som inte direkt drabbar dem som redan gått i pension men som ändå drabbar äldre ofta utslitna i ett tungt jobb, vilka vill trappa ner sin arbetsinsats innan de definivt lämnar arbetsmarknaden, är ändringen i lagen om delpensionsförsäkring, som det även finns förslag om i betänkandet. Lagen om delförsäkring trädde i kraft för mindre än fem år sedan, men redan nu är den borgerliga regeringen redo att vidta åtgärder som innebär att de människor som kanske mest är i behov av en nedtrappning av arbetstiden hindras från att göra det av ekonomiska skäl. Det är väl inte obekant ens för regeringens representanter att de inom arbetsmarknaden som har de tyngsta och ur arbetsmiljösynpunkt sämsta jobben också är de som ligger längst ner på löneskalan. För dessa har varje krona stor betydelse, och den föreslagna sänkningen från 65 till 50 20 av delpensionsbeloppet har en avgörande betydelse. Många tvingas helt enkelt avstå från en nedtrappning av sin arbetstid. Om detta sedan ger några besparingar kan väl också diskuteras, därför att det kan dra med sig ökade vårdkostnader som snabbt uppgår till mera än de besparingar regeringen tror sig göra. Jag kan inte frångå min uppfattning att det finns en del cynism i socialministerns uttalande på denna punkt, som återges i betänkandet: ”Socialministern ifrågasätter om det mot bakgrund av den hittillsvarande utvecklingen framstår som tillräckligt lönsamt att utföra heltidsarbete i jämförelse med att uppbära delpension. En något lägre kompensationsnivå inom delpensioneringen skulle enligt socialministern ge en klarare motivering för fortsatt heltidsarbete utan att syftet med delpensioneringen därmed behöver äventyras.” Jag vill fråga socialministern vilka det då är som drabbas. Jo, det är just de grupper jag nämnt: de med låga löner och dåliga arbetsförhållanden. Det är av detta skäl som vpk yrkat avslag på detta förslag. Vpk:s avslagsyrkande i övrigt till de förslag som behandlats i socialförsäkringsutskottets betänkande är grundade på att vpk inte ställer upp på den omfördelningspolitik och den sociala nedrustning som förslagen innebär. De som drabbas är de ekonomiskt sämst ställda i vårt samhälle. Vpk kommer även i fortsättningen att bevaka de svagas intressen. Vi kommer också att följa upp de krav som pensionärsorganisationerna ställer. Nr 46 Mer än någonsin finns behov av att slå tillbaka angreppen mot deras levnadsstandard. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 1, 2 och 3 och i övrigt till de motionsyrkanden från vpk som behandlas i detta betänkande.